Fru talman! Jag vill först framhålla att jag åtminstone inte initialt kommer att ta upp någon utrikespolitisk diskussion. Jag vill bara säga att det enligt min uppfattning varit gott om onödiga och svårmotiverade övertoner från såväl socialdemokratiskt som moderat håll. Det är som om man på båda sidor ville ha ordentlig batalj utan att i sak riktigt kunna klargöra varför. Detta tror jaginte kan vara till gagn för landet. Omvärlden måste ju undra om det är slut med uppslutningen kring vår av tradition i allt väsentligt eniga utrikespolitik. Detta tror jag är olyckligt. Vad gäller den fråga som vi här har att diskutera, dvs. rabaldret kring riksdagsman Bildts beryktade resa till USA i maj 1983, så har utskottet rätt grundligt undersökt vad som förekommit. Den slutsats som jag måste dra av tillgängligt material är att det inte finns någon grund för de beskyllningar som riktats mot honom. Han har snarast varit extremt försiktig i så måtto att han tycks ha haft med sig ambassadtjänstemän vid alla de samtal han fört med företrädare för olika amerikanska organ. Det har i varje fall inte framkommit av materialet att han fällt i något avseende förgripliga yttranden vid dessa kontakter, och inte heller i de rapporter som ambassadtjänstemän lämnat har jag kunnat spåra någon kritik. Med hänsyn till detta tycker jag att regeringens och statsministerns reaktioner är rätt märkliga. Särskilt anmärkningsvärt är det att regeringen fördömde resan i en officiell regeringsdeklaration. En sådan här regeringsdeklaration mot en enskild riksdagsman måste vara något helt unikt. Låt oss hoppas att den förblir unik. Utskottsmajoriteten, som uppenbarligen är rätt besvärad i denna fråga, försöker skyla över det hela med att regeringen minsann tar uttalanden i alla möjliga ärenden. Det är riktigt. Men vad har det med den här saken att göra? Det är den fråga man måste ställa till utskottsmajoritetens talesmän. Från riksdagens synpunkt tycker jag dessutom att det är mycket viktigt att reagera mot regeringens handlingssätt. I vidare mening kan man se det såsom ytterligare ett utslag till alla andra av att regeringen tydligen tycker sig ha en kontrollfunktion gentemot riksdagen. Det får varken vara så att en riksdagsman skall behöva tillstånd av regeringen för att resa utomlands och träffa folk eller att riksdagsmän skall vara ålagda någon slags rapporteringsskyldighet till regeringen. Såväl statsråd som riksdagsmän måste enligt min mening ha full frihet att resa vart de vill och på eget ansvar samtala med vem de vill. Det måste snarast anses som berömvärt att riksdagens ledamöter genom studieresor av olika slag håller sig underrättade om vad som händer i världen. Det skulle vara ytterst olyckligt, om regeringsuttalandet skulle innebära något slags omvänt prejudikat härvidlag. Fru talman!

Fru talman! Eftersom det är en dechargedebatt, föredrar jag att så ofta jag kan erinra om regeringsformen. I denna står som bekant att all makt i Sverige utgår från folket, att riksdagen är folkets främsta företrädare och att regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen. Såsom jag har sagt tidigare i dag är det alltså inte tvärtom. Nu har Palmeregeringen i denna sin egenskap eller rättare sagt under sken av denna sin egenskap fattat ett s.k. beslut att göra ett uttalande angående riksdagsman Carl Bildts Amerikaresa förra året och i mycket hårda ordalag fördömt hans agerande. Man kan, fru talman, alltid diskutera vad som är gott omdöme eller inte. Men om man tycker att något inte är gott omdöme, skall man ändå komma ihåg att det inte är straffbart att ha dåligt omdöme. Man bör också, i fall man beskyller någon för dåligt omdöme, åtminstone själv ha så gott omdöme att man håller sig till fakta och verkligen tar reda på dem, innan man gör sak av en fråga. Men när en hel regering — eller en halv, ingen vet riktigt — på sin ordförandes initiativ fördömer en enskild riksdagsledamot och dessutom gör det på delvis felaktiga sakuppgifter är det allvarligt. Då har regeringsmakten missuppfattat vad regeringsmakten skall användas till. Vi kan ha olika åsikter om det lämpliga i att en ledamot av ubåtskommissionen reser till Washington någon dag efter det att kommissionens rapport har kommit ut, men man måste då också ställa sig frågan: Hur lång tid borde Carl Bildt ha väntat — en vecka, en månad, tre månader eller ett år? När får han resa till Amerika? Får han inte resa dit, därför att han har varit med i ubåtskommissionen? Naturligtvis kan en sådan resa uppfattas som en strävan att skvallra i skolan, och det kan vara irriterande. Men om regeringen då öppet demonstrerar sin irritation under former som är minst sagt uppseendeväckande, uppstår också frågan: Hur uppfattas det av den stat som faktiskt enligt en enig ubåtskommisson har kränkt vår neutralitet? Det är faktiskt en fråga som statsministern och de i regeringen som deltog i beslutet hade bort ställa sig själva, innan de gick ut med ett offentligt fördömande. Härtill kommer att en svensk riksdagsledmot faktiskt har frihet att säga vad han vill och resa vart han vill. Det finns som bekant länder där det inte är möjligt. Där vill väl ändå ingen av oss höra hemma. Fru talman! Självklart får Olof Palme i sin egenskap av ordförande i socialdemokratiska partiet angripa vilken riksdagsledamot som helst för dennes politiska agerande. Men Sveriges regering skall inte kollektivt i regeringens namn kritisera enskilda riksdagsledamöter. Det är, som jag sade, riksdagen som kontrollerar regeringen — inte tvärtom. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! Jag skall söka undvika upprepningar av det faktiska omständigheterna kring vår riksdagskollega Carl Bildts resa till Washington i omedelbar anslutning till det arbete med ubåtsskyddskommissionens rapport som vi båda deltog i. Jag vill hänvisa till reciten i utskottsbetänkandet och de bilagor som har redovisats från Carl Bildt själv och statsrådsberedningen samt de redogörelser som återfinns i de utfrågningar som vi har haft med statsminister Olof Palme och med Carl Bildt. Jag vill bara plocka ut tre länkar i händelsekedjan. Vid sammanträdet med utrikesnämnden den 20 maj 1983 uttalade statsministern en erinran mot Carl Bildts resa. Vi har från protokollet tagit del av vad som då skedde. Olof Palme sade att han inte lade sig i vad svenska oppositionsriksdagsmän gjorde men tyckte att det inte var omdömesgillt av en ledamot av ubåtsskyddskommissionen att nästan innan bläcket hunnit torka på rapportens papper bege sig till Washington och samtala med företrädare för den amerikanska försvarsmakten. Att döma av protokollet synes Carl Bildt inte vid detta tillfälle, inför kungen och övriga nämndledamöter, ha känt sig särskilt tilltufsad. Han sade sig själv vilja avgöra om han skulle underställa statsministerns kansli sina reseplaner och tillade något ironiskt om att han var smickrad över uppmärksamheten. Redan då stod det klart att Olof Palme inte ville förbjuda någon resa — än mindre hade planer på åtgärder som, som det står i reservationen, ”riktar sig mot en enskild riksdagsledamots helt rättsenliga förehavanden”. Den milda reprimanden handlade om det olämpliga i att en ledamot av ubåtsskyddskommissionen som haft en sådan grannlaga uppgift, omedelbart efter rapportens överlämnande skulle resa till USA för säkerhetspolitiska samtal. Detta var vad som utspelade sig innanför utrikesnämndens slutna dörrar. Den som först agerade inför offentligheten av dramats två huvudpersoner var den moderate riksdagsmannen själv — det var nästa sak jag ville kommentera. Och Carl Bildt var verkligen inte försiktig i valet av uttryckssätt. Med anledning av artiklar om utrikesnämndens sammanträde anklagade han den svenske regeringschefen för medeltida debattmetoder och svinaktigt uppträdande, för att plocka ut ett par av de grova invektiv som vår affärs huvudperson spred omkring sig med personlig adress till landets regeringschef. Kom ihåg att vad som då hänt var att statsministern inte sagt ett enda ord offentligt. Vad som förevarit från hans sida var den under utrikesnämndens sammanträde framförda milda reprimanden mot Carl Bildts resa. Då är det inte så mycket att undra över att Carl Bildts anklagelser kom upp vid beredningssammanträden med regeringen och att statsrådskollegorna slöt upp bakom sin statsminister. Det är inte konstitutionsutskottets uppgift att värdera nivån på den politiska debatten. Men utan tvivel hade tillkomsten av det regeringsuttalande som reservanterna anmärker på ett klart samband med Carl Bildts vildsinta angrepp. Vad gäller regeringsuttalandets formella sida — det är den tredje fråga jag tar upp —så är det ingalunda unikt. I reservationen sägs att det t.ex. är oklart om regeringen i dess helhet står bakom uttalandet. Mot detta kan invändas att skilda regeringar gjort uttalanden i ett stort antal frågor utan att något formellt regeringsbeslut har fattats. Inte heller finns det något underlag för Anders Björcks resonemang — och som jag uppfattar det även Bertil Fiskesjös — att regeringen velat skapa något slags prejudikat för att kontrollera enskilda riksdagsledamöters rättsenliga förehavanden. Det tror jag f.ö. vore en helt hopplös uppgift, om jag rätt känner de svenska riksdagsmännens krav på självständighet. Utskottet har i stället uppfattat uttalandet som en bedömning av lämpligheten av resan i det speciella fallet och vid den speciella tidpunkten. Därvid synes regeringen ha haft uppfattningen att riksdagsman Bildt såsom medlem av ubåtsskyddskommissionen inte borde ha företagit resan i omedelbar anslutning till dess rapports publicering, eftersom Sverige då befann sig i ett känsligt utrikespolitiskt läge i förhållande till Sovjetunionen. Att det skulle vara något konstitutionellt fel att ge till känna en sådan kollektiv opinionsyttring från regeringens sida kan jag inte finna. Sammanfattningsvis anser jag inte att den s.k. Bildtaffären är något konstitutionellt ärende. Politiskt var det dock lätt att uppfatta Carl Bildts rallarsvingar i pressen som uttryck för en önskan hos grupper till höger att till varje pris uppnå konfrontation på utrikesoch försvarspolitikens område. Detlär kanske också en förklaring till den affektfyllda atmosfär som omger detta ärende.

Fru talman! Olle Svensson kritiserar ordval och vändningar. Om herr Svensson är ute efter att få den typen av saker diskuterade, har han ett rikt arbetsmaterial om han någon gång ägnade sig åt sin egen partiordförande. Det lilla herr Bildt har presterat i den här vägen är ett intet mot den typ av rallarsvingar som ständigt kommer från statsministern mot olika personer. I ett uttalande som för några dagar sedan återgavs i en i Stockholm utkommande tidning användes ordet ”fähundar” om en del av hans politiska motståndare. Det är den typen av debattmetoder som landets statsminister använder sig av. Jag tycker nog att Olle Svensson skall ta det litet lugnt när han Se Carl Bildt för att använda sig av rallarsvingar Vad det i stället handlar om, fru talman, är att statsministern var utomordentligt irriterad över att Carl Bildt i ett antal debatter hade lyckats bra. Det intressanta är ju också att efter det sammanträde som hölls i Ptrikesnämnden kunde man plötsligt i Dagens Nyheter läsa om hur kraftfullt statsministern hade läxat upp Carl Bildt. Där var det inte fråga om någon mild reprimand. Det är underligt att detta, som va den kraftigaste läckan på många år från utrikesnämnden, icke föranledde statsministern att gå ut och i kraftfulla ordalag ta avstånd från dem som läckte från just detta nämndsammanträde. Det intressanta är faktiskt inte debattnivån. Det som sagts i denna affär är nämligen inte mer märkvärdigt än vad jag just har visat sägs i andra sammanhang. Men andra hårda politiska debatter leder mig veterligt inte till att regeringen gör ett unikt uttalande riktat mot en enda person. Jag vill fråga Olle Svensson om han kan ge något annat exempel på att missnöjet med debattnivån har lett till att man gör ett sådant här uttalande. Jag vill också ställa ett par andra frågor — fakta måste ju komma på bordet, och det är angeläget att få ett klarläggande just från konstitutionsutskottets ordförande i denna viktiga fråga, som ytterst rör riksdagens ledamöters möjligheter att arbeta politiskt: Vad är rimligt, Olle Svensson, när det gäller statsministern? Är det att vägra ta emot Carl Bildt när denne ville tala med statsministern för att göra några tillrättalägganden — tillrättalägganden som var alldeles uppenbart nödvändiga i denna upphetsade situation? Min andra fråga till Olle Svensson: Är det uttalande, som regeringen gjorde, korrekt i sak? Har Carl Bildt varit med på den lunch som kritiseras i uttalandet eller inte? Min tredje fråga: Kan Olle Svensson bekräfta inför kammaren att den svenska ambassaden i ett telegram, som nådde statsministern två dagar innan han drev igenom uttalandet, klart och otvetydigt konstaterade att riksdagsman Carl Bildt under sitt besök på intet sätt gått utöver den officiella delen av ubåtsskyddskommissionens rapport? Detta är tre frågor som jag tänker upprepa till herr Svensson så länge jag har tekniska möjligheter till det i denna kammare, om vi inte får ett klart besked.

Fru talman! Jag blev något konfunderad när jag hörde Olle Svenssons Onsdagen den anförande. Om jag tolkade honom rätt var det enligt hans mening inte själva — 23 maj 1984 omständigheten att Carl Bildt åkte till Washington som gjorde att den fördömande regeringsdeklarationen var välmotiverad. Det som Olle Svensson tycks mena motiverade det här fördömandet var i stället att en riksdagsman i hastigt mod använde ungefär samma språk som Olof Palme brukar använda i debatterna med sina motståndare. Jag tycker att argumenteringen på den socialdemokratiska sidan i den här frågan blir alltmer bedrövlig. Erkänn i stället att det här var ett olyckligt, omotiverat sätt att Riksdagsledariar ä : Är er ten Carl Bildts resa använda regeringsmakten för att komma åt en enskild riksdagsman! Det till USA skulle vara den lyckligaste upplösningen på den här affären.

Fru talman! Jag skall gärna svara på Anders Björcks tre frågor. Den första gällde varför statsministern vägrade att ta emot Carl Bildt.

Han fortsatte: ”Skitprat — Palme försöker skrämma oss till tystnad. Olof Palme eller hans kansli måste ha släppt ut detta för att undergräva allt förtroende och i fortsättningen försvåra allt meningsfullt samarbete.” Detta var introduktionen till begäran om samtal. Olof Palme svarade: Först får Carl Bildt be om ursäkt för de tillvitelser han riktat mot landets regeringschef, sedan kan jag överväga att ta emot honom. Det andra som Anders Björck frågade om gällde huruvida de beskrivningar som gjorts beträffande Carl Bildts besök i Washington var korrekta.

Det var alltså själva tidpunkten för resan som statsministern vände sig emot. Sedan frågade Anders Björck om det var korrekta uppgifter i regeringsmeddelandet. Jag vill svara: Det gjordes ett försök att före regeringsuttalandet kolla vad som hade hänt. Nu står uppgift mot uppgift på en enda punkt. Avsikten var självfallet att ge en så korrekt bild som möjligt av vad som hade inträffat. Det har inte riktats någon avgörande invändning mot Bildts samtal under USA-besöket. Den avgörande invändningen var att han reste vid olämplig tidpunkt. Då vi befann oss i ett utrikespolitiskt känsligt förhållande till Sovjetunionen reste han över till den andra supermakten. Jag vill fråga: Tänk om vi hade haft en konflikt med Amerika och någon rest i väg till Sovjetunionen och diskuterat med företrädare för KGB -— vilket liv hade det 2 då inte blivit! Jag tycker att en neutral stat och dess företrädare bör vara försiktig i dessa sammanhang. — Det är den kritiken vi riktar mot Carl Bildt.

Fru talman! Det här är faktiskt ganska bedrövligt! I målet finns klara och otvetydiga fakta när det gäller vad som har hänt och vad som inte har hänt. I stället för att resonera utifrån dessa fakta låtsas konstitutionsutskottets ordförande i överdrivet partipolitiskt nit som om statsministern inte gjort sig skyldig till minsta lilla felbedömning! Detta är inte rimligt. Det skadar naturligtvis bara konstitutionsutskottet att dess ordförande inte ens är beredd att diskutera ovedersägliga fakta. Låt oss titta litet på vad som verkligen hände! Det hade förekommit en debatt mellan statsministern och Carl Bildt, och det hade fällts en del hårda ord. Men detta behöver inte föranleda ett regeringsuttalande, vilket är unikt; något sådant har inte tidigare gjorts. Menar Olle Svensson att det är naturligt för statsministern att varje gång någon använder hårda ord mot denne driva igenom uttalanden i regeringen, riktade mot den personen? Det kan naturligtvis inte vara rimligt. Om det här har föregåtts av uttalanden i pressen eller inte har faktiskt inte med saken att göra. Jag frågade konstitutionsutskottets ordförande om han ansåg det rimligt att statsministern inte tog emot Carl Bildt. Såvitt jag kan förstå av hans svar ansåg han att det var rimligt att statsministern vägrade ta emot den riksdagsledamot som var föremål för kritik och som ansåg att han hade sakuppgifter att tillföra och missförstånd att reda ut. Enligt Olle Svensson skulle riksdagsmannen be statsministern om ursäkt innan han fick audiens hos högst densamme. Statsministern sade själv i utfrågningen: ”Ja, detär alldeles korrekt” — alltså att han inte tog emot Carl Bildt. ”Innan han offentligt hade tagit avstånd från sina beskyllningar fann jag ingen anledning att ta emot honom, och det hade han klart för sig.” Det här är ju ett utslag av — jag höll på att säga kejsarvansinne, för att använda en term som brukar förekomma i de här sammanhangen. Man skall be om ursäkt innan man får besöka statsministern i ett angeläget ärende, där man själv är föremål för diverse anklagelser. Och detta ställer sig konstitutionsutskottets ordförande bakom! Trots att statsministerns statssekreterare tyckte att ett sammanträffande var rimligt, trots att försvarsministern föreslog ett sådant samtal, uppträder Olle Svensson här till försvar för vad som uppenbarligen är rena absurditeter. Konstitutionsutskottets ordförande säger också att uttalandet bara gällde tidpunkten för Carl Bildts resa. Men det sägs ju ingenting om detta i uttalandet. Det är inte tidpunkten man kritiserar i regeringsuttalandet. Man kritiserar de samtal som Carl Bildt har fört, de samtal som enligt svenska ambassaden i Washington på intet sätt gick utöver vad som var offentligt. Om det nu var tidpunkten man kritiserade, varför tryckte man då inte på det i regeringsuttalandet? Sedan säger konstitutionsutskottets ordförande: Jo då, visst gjorde man försök att kontrollera fakta. Men det var ju det man inte gjorde! Man vägrade att ta emot Carl Bildt, och när han framhöll för statsministerns pressekreterare Hans Dahlgren att den lunch där det skulle ha fällts förgripliga uttalanden var en lunch som han inte hade deltagit i, då fick det ingen som helst effekt, utan påståendet återfinns, felaktigt, i regeringsuttalandet. Detta, fru talman, är orimligt, och jag vill hålla med en föregående talare som sade att det bästa hade nog ändå varit, också ur socialdemokratisk synpunkt, om man erkände att här har skett någonting överilat och sedan drog ett streck över hela affären. Men i stället väljer man att i blindo försvara sin partiordförande.
Fru talman! Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att den här inrikespolitiska debatten om en utrikespolitisk fråga inte är särkilt lycklig för landet. Det hade varit bättre om vi hade sluppit föra den. Vi är tvungna att föra den på grund av regeringens agerande. Men vi skall kanske försöka lugna ner den något. Ibland påminner den om en storm i ett vattenglas. Ibland får jag för mig att det utdelas sådana rallarsvingar även här i kammaren som andra herrar just har beskyllts för. Men jag skulle ändå mycket gärna vilja fråga Olle Svensson — och det är en fråga som jag redan ställt från talarstolen: När skulle Carl Bildt ha kunnat åka? En vecka efteråt, en månad, tre månader eller ett år efteråt? När anser majoriteten att han kunde få åka, ostraffad av regeringen?
Fru talman! Anders Björcks tonläge får väl förklaras av att jag svarade på hans frågor redan i mitt första inlägg. Jag svarade på samtliga tre frågor mycket noggrant, och hans replik innebär inte någon dementi på att jag har gett dessa svar.

I just det känsliga utrikespolitiska läge som uppstod då ubåtsskyddskommissionen utpekade Sovjetunionen som inkräktare på svenskt territorium borde inte en av regeringen utsedd ledamot ha företagit denna resa.
Fru talman! Olle Svensson har tyvärr inte svarat på mina frågor, och jag vill därför upprepa dem. Anser Olle Svensson det vara rimligt av statsministern att kräva en ursäkt av Carl Bildt innan han tog emot honom? Det är den första frågan, och den går att besvara med ett ja eller ett nej. Min andra fråga var: Är regeringsuttalandet i sak korrekt, eller innehåller det uppgifter som är felaktiga och som hade påpekats innan det antogs av Carl Bildt? Det går också att svara ett ja eller nej på den frågan. Den tredje fråga som jag ställde och som Olle Svensson alls icke besvarade var: Kan Olle Svensson bekräfta att svenska ambassaden i Washington skickade ett telegram, som nådde statsministern två dagar innan regeringsuttalandet gjordes och som klart utsade att Carl Bildt på intet sätt hade gått utöver den officiella utbåtsskyddskommissionens rapport? Jag tror, fru talman, att ett klart svar på dessa tre frågor skulle vara bra.
Fru talman! Jag får erinra om att det känsliga utrikespolitiska läget har varat mycket länge. Det är inte förrän i dagarna som Sveriges riksdag har tackat ja till en inbjudan att åka till Sovjet, eftersom det här läget numera anses vara överkommet. Skulle det innebära att ingen ledamot av riksdagen finge åka till USA förrän nu? Det kan väl ändå inte Olle Svensson mena.
Fru talman! Karin Ahrland kan väl ändå inte förneka att just i det läge då statsministern hade överlämnat en protestnot till Sovjetunionen med anledning av ubåtsskyddskommissionens rapport var det speciellt känsligt och att det var omdömeslöst av en ledamot av kommissionen att någon dag efteråt fara över Atlanten och sammanträffa med företrädare för den andra supermaktens underrättelsetjänst. Sedan vidhåller jag att jag har svarat på alla tre frågorna. Det kommer att framgå av protokollet, men jag kan upprepa svaren. Anders Björck har kanske koncentrerat sig på att konstruera formuleringar där han tillvitar Palme att vilja märka Carl Bildt och på att diskutera Olof Palmes själsliv och sådant. Tydligen är han så fångad av detta att han inte kan lyssna på debatten. Beträffande ursäkten sade jag att Carl Bildt gjorde ingen bra introduktion för att komma till statsministern genom att göra dessa vildsinta angrepp. Jag tycker att det hade varit rimligt att be om ursäkt för dem innan han anhållit om att få träffa statsministern. Då hade han säkert blivit mottagen. Regeringsmeddelandet är såvitt jag förstår korrekt i sina huvuddrag. Finns det någon felaktig uppgift, så berör den ingenting av det som är väsentligt i kritiken mot Bildts resa. Ett försök gjordes att få en korrekt version genom ett samtal mellan en som jag tycker mycket tillförlitlig person, nämligen Hans Dahlgren, och Bildt. Beträffande rapporten vill jag säga att skall vi ha förhör inför utskottet, bör vi väl också ta hänsyn till vad som sägs under utfrågningarna. Olof Palme sade att han ansåg det fullt naturligt att svenska ambassaden betjänade Carl Bildt under hans besök, att man ställer upp som serviceorgan för riksdagsmän. Olof Palme har aldrig hävdat, säger han, att Bildt under besöket i Washington sagt något förgripligt. Det var själva resan som en symbolhandling, i omedelbar anslutning till avlämnandet av ubåtsskyddskommissionens rapport, som kritiserades. Det var bakgrunden till regeringsuttalandet.
Fru talman! Det här är intressant. Då kan vi konstatera att konstitutionsutskottets ordförande anser att Carl Bildt borde ha bett statsministern om ursäkt innan han fick äran att träffa statsministern för att lämna viktiga upplysningar om den resa som statsministern hade kritiserat inför utrikesnämnden. Jag tycker att det är beklagligt att konstitutionsutskottets ordförande ställt sig bakom den typen av krav i en demokrati. Vidare gör nu utskottets ordförande en reträtt. Han säger att regeringsuttalandet var korrekt i sina huvuddrag. Det innebär att han erkänner att det förekom felaktigheter. Det finns alltså felaktigheter i ett unikt regeringsuttalande, felaktigheter som inte hade behövt finnas där om statsministern tagit emot Carl Bildt dessförinnan. På den tredje punkten svarar fortfarande inte Olle Svensson.

Avslutningsvis, fru talman: Olle Svensson sade just att det enda som statsministern hade kritiserat och det enda som regeringen kritiserat var själva resan som en symbolhandling. Det är inte sant. Det är bara att läsa i regeringens eget uttalande — jag skall citera en enda mening. ”Det måste anses synnerligen omdömeslöst att en ledamot av ubåtsskyddskommissionen i Washington medverkar i diskussioner om dels på vad sätt som Sverige bör bekämpa sovjetiska ubåtar, dels vilka politiska åtgärder som vårt land skall vidta visavi Sovjetunionen.” Där talas inte om resan som en symbolhandling. Det talas om ett samtal som Carl Bildt uppenbarligen inte ens har deltagit i. Fru talman! Jag tycker att detta är en utomordentligt avslöjande debatt.
Fru talman! Jag har inte påstått att det var vare sig omdömeslöst eller omdömesgillt av Carl Bildt att resa. Det är regeringens omdöme som vi diskuterar i denna debatt, inte Carl Bildts. Det är regeringens omdöme som vi granskar. Jag har försökt säga att det kanske inte var särskilt omdömesgillt av regeringen att officiellt klandra en svensk riksdagsledamot så att en supermakt som hade gjort intrång kunde höra det. Detta var enligt min uppfattning inte bra för landet.
Fru talman! Jag hänvisar till protokollet. Jag har svarat på Anders Björcks frågor redan från första början. Jag vill avsluta med en sista randanmärkning,. I reservationen står det att kommunikén innehåller felaktigheter. Detta bygger på Carl Bildts uttalande och är alltså en partsinlaga inför utskottet. Det finns en motsatt uppfattning från den andra samtalspartnern.
Fru talman! Vi kommer kanske inte längre. Olle Svensson har inte talat om telegrammet från ambassaden i Washington som jag nu tre gånger har frågat om. Det fritar Bildt från att ha gjort något olämpligt. Dessutom skulle det finnas några felaktigheter i Carl Bildts version av vad som har hänt. Om så hade varit fallet skulle det ha varit bra om man hade försökt belägga det. Några sådana försök har inte gjorts — tvärtom har man vägrat att tala med Carl Bildt. Jag tror att en förnyad undersökning på detta område kommer att visa att Carl Bildt har haft rätt.
Fru talman! Anders Björck lyssnar inte. Jag sade förut att anklagelser inte har riktats mot Carl Bildt för att han skulle ha sagt något olämpligt vid något tillfälle under sitt besök i USA. Anklagelser har riktats mot honom för att han företog resan vid en olämplig tidpunkt.
Sedan de under avsnittet Riksdagsledamoten Carl Bildts resa till USA anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 13: Viss utrikespolitisk rapportering.

Fru talman! Även detta ärende handlar om en affär där statsminister Palme är direkt inblandad. Ärendet ger en intressant belysning av bristen på förtroende från statsministerns sida för utrikesministern och för hela utrikesdepartementet. Detta är inget nytt, men det inträffade visar klart hur allvarligt läget är. Bakgrunden är ubåtsskyddskommissionens rapport, som offentliggjordes den 26 april 1983. Den föranledde en kraftig protestnot från den svenska regeringen till Sovjetunionen. Denna not var unik genom sitt direkta fördömande av den kränkning som ägt rum av svenskt sjöterritorium och där Sovjetunionen direkt utpekades. Så långt var det inget att anmärka på det svenska uppträdandet. Det bestämda språket i noten var utmärkt. De tidningsuppgifter som framkom under hösten 1983 om att man vid sidan av den officiella protestnoten hade framfört ett mildare budskap till Sovjet väckte helt naturligt ett stort intresse. Uppgifterna gick ut på att den svenska FN-ambassadören Anders Ferm hade fått i uppgift att mildra den hårda officiella kritiken. Med det sinne för dramatiska effekter som är Olof Palmes eget framträdde han i Magasinet i TV den 7 december och antydde att han från Anders Ferm hade fått information som vederlade kritiken om ett mildare inofficiellt budskap. Det handlade uppenbarligen om ett brev som hade ankommit med kurirpost till UD den 26 maj, och detta hade direkt vidarebefordrats till statsministern. Det var alltså inte avsett för utrikesdepartementet; det var bara avsett för statsministerns egna ögon. Denne hade emellertid underlåtit att diarieföra brevet, och någon diarieföring skedde inte heller förrän den 8 december — dagen efter det att statsministern hade viftat med brevet i TV. Det intressanta var att brevet hade undanhållits utrikesministern och utrikesdepartementet. Ambassadören Ferm meddelade också i massmedia att han icke hyste förtroende för UD och gjorde det i vad man skulle kunna kalla oförblommerade ordalag. Han meddelade också att han föredrog att hålla direktkontakt med statsministern. Olof Palme läste upp brevet i Magasinet den 9 december. Allmänheten fick intrycket att den upplästa delen av brevet utgjorde hela sanningen i frågan och att endast några ovidkommande detaljer var uteslutna. Brevets andra del har sedan genom en s.k. läcka kommit till allmänhetens kännedom. Jag vill gärna säga, fru talman, att jag tycker att det är beklagligt att detta blivit fallet med en hemligstämplad handling av känslig natur, men så har alltså skett. I detta läge må det vara tillåtet att konstatera att den andra delen av brevet ger en något annorlunda bild än den statsministern ville förmedla till svenska folket i sitt dramatiska TV-framträdande. Detta är icke acceptabelt. Det finns, fru talman, med anledning av vad som hänt skäl att göra följande konstateranden. För det första: Utrikesministern har medvetet, av såväl statsministern som FN-ambassadören Ferm, förhindrats att ta del av brevet om samtalen mellan de kända sovjetiska säkerhetspolitikerna Arbatov och Milstein. För det andra: Detta bottnar i en strävan från statsministerns sida att driva utrikespolitik på egen hand, med förbigående av normala utrikespolitiska kanaler. För det tredje: I brevet förs fram tankar på upprättandet av speciella förhandlingsrutiner som man inte förankrat hos eller ens informerat den svenska utrikesnämnden om innan de framfördes till Sovjetunionen via de personer som jag just nämnde. För det fjärde: En handling offentliggörs bara till en del i TV, men man försöker samtidigt ge intrycket av att resten är något helt oväsentligt. För det femte: Brevet blir mot bestämda regler liggande i ett halvår i statsministerns kassaskåp innan det diarieförs. Fru talman! Handlingssättet styrker klart tendensen i herr Palmes utrikespolitik, nämligen att sköta så mycket som möjligt av de viktiga frågorna själv. Det framstår som ovedersägligt att han inte litar på den egna utrikesförvaltningen. Fru talman! De borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet är eniga om att det är anmärkningsvärda förhållanden som den s.k. Fermaffären har blottat vad gäller handläggningen av svensk utrikespolitik. Slutsatsen enligt de borgerliga ledamöterna är att granskningen föranleder utskottet att rikta kritik mot statsministern i ärendet. Jag vet, fru talman, att historiska paralleller inte är särskilt gångbara i vår historielösa tid. Men det må ändå tillåtas mig att göra två sådana med utgångspunkt i Fermaffären. Under ett tidigare århundrade talade man om den s.k. kabinettspolitiken, som gick ut på ett konsekvent användande av vad som kallas hemlig diplomati. Endast ett litet antal människor var inblandade, och självfallet var öppenheten mot allmänheten minimal. Denna typ av politik bottnade i att man ansåg utrikespolitiken vara någonting särskilt. Man ansåg att det var statsledningens ensak att sköta den och att det inte fanns någon anledning att t.ex. låta ländernas parlament, sådana de nu var, medverka i utformningen av utrikespolitiken och att det inte heller fanns någon anledning att låta den parlamentariska representationen ens bli informerad om viktigare utrikespolitiska händelser. Denna kabinettspolitik i Metternichs anda har Olof Palme nu slagit in på. Det var den ena parallellen. Den andra parallellen är att en företrädare till Olof Palme, nämligen Hjalmar Branting, en gång i tiden förenade posterna som statsoch utrikesminister. Det var i början av 1920-talet. Han kallades på grund av detta ”dubbelexcellensen”. Nu är excellenstitlarna avskaffade för statsoch utrikesministrarna, och herr Palme är formellt inte utrikesminister.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

Fru talman! Ur konstitutionell synpunkt gäller den s.k. Fermaffären regeringens hantering av en viktig diplomatisk rapport. Ambassadören Ferm hade på statsministerns uppdrag haft överläggning med ett par framstående representanter för Sovjet och rapporterade om vad han erfarit till statsministern. Denne läste enligt uppgift dokumentet och stoppade sedan in det i sitt kassaskåp. Han överlämnade det inte till UD, vilket hade varit naturligt, han visade det inte ens för utrikesministern. Utrikesministern yttrade själv — inte utan en viss ironi — när utskottet frågade honom om detta: ”Brevet i dess helhet läste jag först sedan det återfunnits i statsministerns ficka och blivit mera allmänt bekant.” Då hade det gått sex månader. Detta ger ett slags blixtbelysning av hur utrikespolitiska frågor kan hanteras. Men Palme försummade också att registrera rapporten. Inför utskottet har han sagt att han får 15 000 brev om året och att alla registreras. Just denna rapport låg emellertid fördold för alla, även för registret, i månader. Det var först när statsministern behövde den för ett av sina många TV-framträdanden som han erinrade sig att den fanns. Då tog han den med sig i fickan och viftade glatt med den för allt folket. Till saken hör att ambassadören Ferm själv karakteriserade sin rapport som ett privatbrev, och han uppmanade Palme att förbjuda kopiering. I ett annat uttalande — som han inte förnekat — framhöll han att brevet borde stanna mellan honom och statsministern. ”Ingen annan har jag förtroende för”, konstaterade han. ”Ingen annan” måste enligt gängse språkbruk även innefatta utrikesministern, vilket också ger en blixtbelysning av hur utrikesfrågor kan hanteras. Hur ambassadören Ferm kunde beteckna sin rapport som ett privatbrev lyckades han aldrig klarlägga inför konstitutionsutskottet. En ambassadörsrapport kan rimligen inte vare sig betraktas eller behandlas som ett privatbrev. Den är en officiell handling. Så småningom inte bara viftade Palme inför TV med det brev som varit så hemligt att det inte ens registrerats men som nu, för att än en gång citera utrikesministern, ”återfunnits i statsministerns ficka”. Han läste upp det i TV under stor dramatik — dvs. han gav intryck av att han läste upp det. I själva verket läste han bara upp halva brevet. Något konstitutionellt förgripligt är det inte att statsministern på detta sätt bryter hemligstämpeln, men nog var det förvånande. Inte heller är det något konstitutionellt förgripligt att ge sken av att läsa upp hela brevet men bara läsa upp halva. Det var dock inte särskilt just mot alla TV-tittarna, som andäktigt följde statsministerns högläsning. Utskottets majoritet är mild i sin kritik mot Palme. Det är av vikt, säger utskottsmajoriteten, ”att diarieföringen av allmänna handlingar, även sekretessbelagda sådana, sker utan dröjsmål”. Det har tidigare i debatten diskuterats tider. Frågan är om utskottsmajoriteten anser att en vecka eller en månad är acceptabla dröjsmål. I varje fall tycker man tydligen inte att sex månader är ett acceptabelt dröjsmål. Men det är inte bara av vikt att inkommande handlingar registreras. Det är en skyldighet, och det är nödvändigt bl.a. för att KU skall kunna fullgöra sina granskningsuppgifter. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag tvingas återigen påminna om regeringsformen och dess regler. I regeringsformens 7 kap., som handlar om regeringsarbetet, står det i 4§ att statsministern är ordförande vid regeringssammanträde och i 5§ att departementschef vid regeringssammanträde är föredragande i ärende som bör till hans departement. Därav framgår, vilket envar bör begripa, att i frågor som gäller Sveriges utrikespolitik är utrikesministern föredragande och därmed också beredande. Det är inte statsministern som är utrikesminister. Om ett brev eller en rapport, som den s.k. Fermrapporten, vilken vi nu talar om, hamnar hos landets statsminister behöver han egentligen inte alls diarieföra handlingen. Han bör i stället omedelbart skicka den vidare till det departement där den hör hemma. Men det skall naturligtvis ske omedelbart, så att den blir diarieförd där. Om statsministern, av någon helt oförklarlig anledning, anser sig ha monopol på rapporten, måste han i varje fall lika fort låta diarieföra den. Det förhållandet att handlingen är sekretessbelagd och bör ligga i ett kassaskåp är inget skäl att undvika diarieföring, vilket hela konstitutionsutskottet är enigt om. Jag vill faktiskt tillägga att det är ännu viktigare att sekretessbelagda handlingar diarieförs ordentligt än att det sker med öppna handlingar. Om det slarvas med diarieföringen av sekretessbelagda handlingar, finns det ingen möjlighet för någon behörig att kontrollera vad regeringen egentligen sysslar med. Fru talman! Det finns många länder där presidenten är statschef och enligt landets grundlag har stor personlig makt. Vi kan läsa om det dagligen, t.ex. när det gäller USA, president Reagan och hans utrikespolitik. I USA är det statschefen som bestämmer väldigt mycket av utrikespolitiken, men så är det faktiskt inte i Sverige eller enligt vår regeringsform. Man brukar ibland tala om s.k. ministerstyre, och på den punkten går det bra att föra en statsvetenskaplig debatt om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Men vad vi nu kallar för statsministerstyre känner inte regeringsformen. Det är samtidigt minst sagt anmärkningsvärt att vi tycks ha två utrikesministrar i Sverige. Så stora är vi inte på världskartan att vi behöver det. : Utskottsmajoriteten försöker nu försvara regeringen med att utrikesnämnden har hållits informerad och att Fermrapporten offentliggjorts för att göra klart för den svenska allmänheten att regeringen inte kommit med dubbla budskap. Fru talman! Detta är den gamla historien om God dag-yxskaft — man svarar inte på rätt sak. Vi kan bara notera att majoriteten i varje fall inte ens försöker försvara det förhållandet att statsministern enväldigt sköter vissa utrikespolitiska frågor, och det är det som vi reservanter bl.a. har anmärkt på. Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag noterade att Karin Ahrland och Bertil Fiskesjö i detta ärende höll sig till den konstitutionella granskningen och inte gjorde några utrikespolitiska utflykter. Jag vill gärna bekräfta att majoriteten i fråga om registreringen av det brev som här diskuterats säger att diarieföringen av allmänna handlingar, och sekretessbelagda sådana, bör ske utan dröjsmål. Därom är vi eniga. Statsministern har inför utskottet uppgett att han får ett stort antal brev, ca 15 000 per år, men har ändå sagt att det är hans ambition att breven, då de berör offentliga angelägenheter, skall diarieföras. Det tycker också vi. Om jag sedan får ta upp Bertil Fiskesjös resonemang, som gick ut på att Anders Ferm skulle ha betraktat sin rapport som ett privatbrev, vill jag genmäla att den tolkningen inte är förenlig med vad som upplysts inför utskottet om att brevet hos FN-delegationen vid avsändningen diariefördes såsom ett tjänstebrev. Kritiken i reservationen mot statsministern för att han ägnat sig åt ett ärende som handlar om någonting så centralt som att hävda vår rätt att försvara svenskt territorium gentemot främmande inkräktare förstår jag ingenting av. I Karlskrona såg alla det som naturligt att statsminister Fälldin agerade i anslutning till den sovjetiska ubåtens grundstötning. Lika naturligt måste det väl vara för statsminister Palme att föra regeringens talan i den utomordentligt känsliga utrikespolitiska situation som uppstod då ubåtarnas nationalitet utpekades. Instruktionerna till Anders Ferm att föra fram den officiella svenska ståndpunkten till Arbatov och Milstein hade samband med att dessa båda sovjetiska representanter deltagit i Palmekommissionen. Det var under sådana förhållanden också naturligt att Ferm rapporterade tillbaka direkt till statsministern, som omedelbart gav utrikesministern information om samtalens innebörd. Under hösten 1983 förekom i massmedierna uppgifter om Ferms kontakter med Arbatov. Bl. a. hävdades att Ferm fått statsministerns uppdrag att mildra den kritik som den svenska regeringen officiellt gett uttryck för i sin protestnot till Sovjetunionen. På eftermiddagen den 9 december beslöt Palme att offentliggöra vissa delar av innehållet i rapporten, vilket skedde i televisionsprogrammet Magasinet samma kväll. Publiceringen skedde efter samråd med utrikesministern och sedan Sovjetunionens chargé d'affaires underrättats. Utskottet har kommit fram till att det låg i landets nationella intresse att tillämpliga delar av brevet publicerades, även om det är en mycket ovanlig åtgärd att utdrag ur hemligstämplade handlingar offentliggörs av statsministern. Motivet var följande. Regeringen hade haft en lång rad kontakter med Sovjetunionen på många plan och på många olika sätt. Vid dessa tillfällen hade, enligt vad statsministern uppgav för utskottet, budskapet varit detsamma som i den officiella protesten. Att det förhållit sig på så sätt har utrikesnämnden kontinuerligt underrättats om. Det graverande med framför allt Svenska Dagbladets kampanj, till viss del uppbackad av några ledamöter av moderata samlingspartiet, var att man falskeligen försökte ge intryck av att regeringen förde fram något slags dubbelt budskap, ett karskt inför offentligheten och ett eftergivet i direktkontakterna med de ryska representanterna. Det var, som statsministern framhöll inför utskottet, utomordentligt angeläget att med all kraft ta död på denna falska propaganda ochi stället visa att regeringen visserligen arbetar för att nå fram i många olika kanaler, men att budskapet är detsamma oberoende av kontaktform. Det visade sig åtminstone för en tid vara en utomordentligt effektiv metod att få slut på mytbildningen. T. o. m. Ulf Adelsohn sträckte vapen i utrikesnämnden. Att det efter Expressens publicering av brevet blev nya turer är en annan sak. Inför utskottet har Anders Ferms brev redovisats i dess helhet. Ingen har ansett det nödvändigt att offentliggöra de delar som senare publicerades i Expressen. Denna nu kända del av brevet motsäger på intet sätt statsministerns bevisning att regeringen via alla kanaler bestämt och entydigt hävdat svenska nationella intressen i en utrikespolitiskt känslig situation. Därför finns det ingen anledning att rikta kritik mot statsministern i detta ärende.
Fru talman! Jag vill bara rätta till en sak som Olle Svensson sade. Han sade att påståendet att Anders Ferm skulle ha karakteriserat sitt brev som ett privatbrev hade gendrivits vid utskottsutfrågningarna. Så är det inte. Det var också omöjligt för Anders Ferm att gendriva detta påstående, eftersom det i den sedermera publicerade delen av brevet från honom till Olof Palme, som vi haft tillgång till i utskottet, ordagrant står följande: ”Jag skulle vara tacksam om Du ville förbjuda kopiering av detta brev. Det skulle vara utomordentligt obehagligt om ett privatbrev från mig till Dig mångfaldigades och cirkulerade bland tjänstmännen i utrikesförvaltningen Brevet karakteriserades alltså som ett privatbrev, och man kan säga att det ända fram till registreringen behandlades som ett sådant av Olof Palme. Det är en av anledningarna till kritiken emot statsministern. Anders Ferm sade vidare — och det anknyter till den senare del av brevet som jag läste upp — i ett uttalande i radion, som finns inspelat på band: ”Jag har inte förtroende för någon annan.” Därmed menade han statsministern. Det var sålunda inte Ferms avsikt att rapporteringen över huvud taget skulle föras vidare till utrikesdepartementet. Det är den enda logiskt begripliga tolkning man kan göra av hans uttalande.
Fru talman! Olle Svensson sade att han noterade — om jag minns rätt, sade han att han gjorde det med glädje — att vi i det här ärendet håller oss till den konstitutionella granskningen och inte diskuterar utrikespolitik. Jag måste faktiskt invända mot detta och säga att jag försöker att hålla mig till den konstitutionella granskningen i vartenda ärende. Det är just därför jag har gjort sak av och erinrat om de olika bestämmelser i grundlagarna som vi har kunnat åberopa i den här debatten. Jag har åberopat dem, om än inte paragraf för paragraf. Det kan ibland hända att jag av andra blivit utlockad på sådana områden som inte är direkt konstitutionella, men även regeringen glömmer ju ständigt konstitutionen, och då är det inte så underligt om vi emellanåt gör det här i debatten. Olle Svensson menade att Olof Palme måste ha rätt att föra regeringens talan i en så utomordentligt allvarlig fråga. Det har jag aldrig bestritt, fru talman. Det jag invänt mot är att han för undan utrikesministern och inte ens håller föredraganden underrättad. Det är frågan om vem som skall vara föredragande som det handlar om i det här fallet.
Fru talman! Det är faktiskt en konstitutionellt inttessant fråga, om en FN-ambassadör i sina viktiga utrikespolitiska kontakter med förbigående av utrikesministern tar instruktioner från statsministern och redovisar direkt till honom. Det är just den typen av frågor som konstitutionsutskottet skall granska. Sedan är det naturligtvis också så, fru talman, att det är en intressant utrikespolitisk fråga, liksom en viktig inrikespolitisk fråga, vem i regeringen som egentligen bestämmer över utrikespolitiken. Låt mig också säga att herr Svensson inte låter särskilt övertygande — och det gjorde inte heller statsministern — när han försvarar underlåtenheten att diarieföra brevet med att statsministern får 15 000 brev per år. Mig veterligt får han inte 15 000 brev per år via speciell kurirpost från FN-ambassaden i = Nr 151 New York, varpå det står att innehållet är av utomordentligt känslig natur Onsdagen den och avsett endast för statsministern personligen. Att ett sådant brev blir 23 maj 1984 liggande ett halvår i statsministerns kassaskåp utan att diarieföras och att det diarieförs först sedan det blivit offentlig debatt om detsamma tycker jag är betecknande. Jag vet inte om det någonsin var meningen att brevet skulle diarieföras, men jag vågar ändå uttrycka en förmodan om att det kanske inte hade funnits i statsministerns diarium, om vi inte hade fått den här debatten.
Viss utrikespolitisk Fru talman! Om man studerar utfrågningen — och det kan Bertil Fiskesjö Fapportennng göra litet noggrannare — finner man att Anders Ferm på särskild fråga svarat att brevet vid utsändningen diariefördes i FN-delegationen. Det är ett faktum att så skedde; den uppgiften har vi fått. Förhållandet är känt. Vi behöver inte diskutera diarieföringen mera i det här fallet. Det var ett fel som vi har kritiserat även från majoritetens sida. Vi kan möjligen diskutera ordvändningarna, men jag står bakom den kritiken. Sedan får jag säga att man i flera av de här debatterna har gett en något onyanserad bild av vår statsminister. I inlägg efter inlägg har Anders Björck påpekat i dag hur inkompetent den svenske regeringschefen är. Jag överlämnar lugnt till kammaren och allmänheten att avgöra om Anders Björck riktigt växt in i den kappa som skulle göra honom trovärdig som inkompetensförklarare av Olof Palme. I det här fallet vill jag påpeka att Olof Palme som statsminister hade full anledning att syssla med detta ärende — att via en inofficiell kanal skapa klarhet om den svenska regeringens inställning och att försöka få fram ett budskap till Sovjetunionens regering. Det budskapet överensstämde med vad som hade sagts i den officiella protestnoten.
Fru talman! Jag vill som slutreplik till Olle Svensson säga att det i Ferms brev klart står uttalat att han anger rapporten som ett privatbrev, och att han anger detta som ett motiv för att han över huvud taget inte vill att brevet skall visas för någon annan än Olof Palme och än mindre kopieras.
Fru talman! Jag har faktiskt aldrig — vare sig i den här debatten eller i någon annan debatt — beskyllt statsministern för att vara inkompetent. Jag tycker tvärtom att han i olika avseenden är utomordentligt kompetent. Jag har diskuterat om hans omdöme i vissa frågor är särskilt lyckat. Jag sade i mitt första anförande i dag t.o.m. att statsministern förutom den här bristen på omdöme och hans hetsiga humör hade lysande utförsgåvor. Det är faktiskt ett vänligare uttalande om statsministern än vad herr Svensson har presterat i dag, och han har ändå gjort sitt bästa för att höja statsministern till skyarna. Om någon uttalar sig onyanserat om statsministern eller någon beskyller honom för att vara onyanserad, kan det möjligen bero på att statsministern 67 själv inte är nyansernas mästare. Det tycker jag att de uttalanden från honom som vi har citerat här i dag faktiskt är belägg på.
Fru talman! Än en gång till Bertil Fiskesjö: Med tanke på att uttrycket privatbrev användes i Ferms rapport tillfrågades han om han själv ansåg det vara ett privatbrev. Det sade han att han inte gjorde — det var ett tjänstebrev, och då hänvisade han till registreringen i Förenta nationernas delegation. Sedan vill jag inte diskutera så mycket i den här debatten vem som varit nyansernas mästare eller nyansernas klåpare.

Fru talman! Ärendet under denna punkt består egentligen av två konstitutionella frågor. Det är bara den ena — den mindre — som direkt framgår av handlingarna. Jag skall ta upp även den större. Den mindre frågan rör sig kring Anders Ferms brev till Olof Palme. Det var ett brev som under en längre tid inte diariefördes. Så borde ha skett, och det noterar utskottet med rätta. Det är en kritik mot regeringen. Men kring detta brev har sedan vissa politiska krafter i landet sökt blåsa upp en storm. Man har velat hävda, att regeringen för en dubbelbottnad politik gentemot den ena av världens ledande stormakter. Utåt för regeringen en skarp linje, menar man, internt visar man en efterlåten hållning. Ett av de påstådda bevisen för detta har redan fått uppges. Påståendet att Olof Palme bara delgav utrikesnämnden ett avsnitt av Fermbrevet och förteg ett annat har kunnat avvisas. Detta har nu inte hindrat att krafter inom och kring moderata samlingspartiet har fortsatt kampen för att misstänkliggöra regeringen. Med braskande utspel har man sökt göra gällande att regeringen mer eller mindre kryper för Sovjetunionen. För att underbygga denna kampanj åberopar man gång efter annan viktiga och ömtåliga handlingar, som på diverse vägar har läckt ut till pressen av personer, vilka har tillgång till dem i sin tjänsteutövning eller i sina uppdrag. Vari består den konstitutionella aspekten på dessa händelser? Sverige har ett parlamentariskt system, majoritetsparlamentarism. Det betyder att man i riksdagen har regering och opposition. Det är regeringen som för utrikespolitik. Regeringen är ett kollektiv. Man kan inte tolka regeringsformen med sådan bokstavsjuridik att man säger att bara utrikesministern skall ha med utrikesfrågor att göra. Självklart skall just de mest kvalificerade utrikesfrågorna ligga naturligt till även för en regeringschef. Detta inte minst med tanke på att regeringschefen är överordnad utrikesministern och att regeringen handlar såsom ett kollektiv gentemot parlamentet och har ansvar såsom ett kollektiv. För att riksdagen skall kunna utöva sin parlamentariska kontroll måste givetvis huvuddragen i regeringens utrikespolitik öppet redovisas. Nu finns, som alla människor vet, inom utrikespolitik och diplomati åtskilligt, som inte på detta sätt omedelbart kan redovisas fullt offentligt. I alla utrikesrelationer finns moment som bygger på förtrolighet. Det måste ibland finhas kontakter av informellt slag, som inte offentliggörs inför allmänheten. Kabinettspolitik var detta på den tid då det inte fanns någon parlamentarisk insyn och inte någon parlamentarisk kontroll över regeringen. Vi hade då inte ett parlamentariskt system av den typ som vi nu har. Det måste också understrykas att en regering i ett sådant mer förtroligt umgänge med främmande makters representanter för att rätt kunna företräda landets intressen måste ha möjlighet att välja en lämplig ton och ett lämpligt tillvägagångssätt. Den omständigheten att det råder en konflikt mellan två makter får ju inte utesluta att man via lämpliga kanaler ändå kan utbyta synpunkter på ett sansat och realistiskt sätt. Att göra så är normalt i all diplomati. Man kan rent av säga att diplomati vore omöjlig, om inte detta gick för sig. Det innebär dock inte på något sätt att man ger upp sin grundläggande position eller visar efterlåtenhet. Det innebär bara att man väljer ett yttre tillvägagångssätt, som också motparten kan «cceptera och som eventuellt möjliggör att man trots den större konflikten kan diskutera angelägna problem. Alternativet är att enbart göra deklarationer för yttre konsumtion och upprepa sina grundläggande ståndpunkter utan att försöka få till stånd ändringar i en situation som man är missnöjd med eller upplever såsom ett problem för landet. Nu har vi i Sverige ett särskilt organ för regeringsinformation om sådana mer interna ting. Utrikesnämnden finns för att möjliggöra en parlamentarisk insyn även i det mer förtroliga och interna arbete som är en nödvändig del av varje skapande diplomati stater emellan. Det nya konstitutionella problemet består däri att denna förtrolighet inte längre tycks vara möjlig. Den missbrukas för ett bestämt partipolitiskt syfte. Och här kommer vi in på ett problem, som berör politiska lojaliteter och uppfattningen av staten. I ett parlamentariskt system av den svenska typen är regeringen ansvarig för utrikespolitiken. Den lagliga regeringen måste då kunna lita på att två saker är uppfyllda. Den ena är att sekretessbelagda handlingar inte läcks ut till offentligheten. Den andra är att vad politiker ur oppositionspartier får veta i förtrolighet också skall hållas förtroligt. Vad vi nu ser är däremot en helt annan situation. Sekretessbelagd och förtrolig information läcker systematiskt ut till massmedia. Det utläckta materialet används lika systematiskt av ett politiskt parti för att angripa regeringens utrikespolitik. Det existerar alltså både personer i statsapparaten, vilka har andra lojaliteter än mot denna stats legala ledning, och ett politiskt parti, som medvetet använder sig härav. Det finns alltså en stat i staten, ett särskilt maktetablissemang, som vill underminera regeringens utrikespolitik. Som ett element i denna stat i staten framträder det moderata samlingspartiet eller rättare sagt kretsar inom detta parti. Det är inte heller små ord som detta parti använder när man går till angrepp. Häromveckan stod unga sympatisörer till moderata samlingspartiet på Mynttorget med en banderoll. På den stod orden: Palme — Moskvas torped. När man nu säger att landets statsminister är torped åt en främmande stormakt, då menar man uppenbarligen att han i sin roll aktivt arbetar för denna stormakts intressen. Det är en ytterst grov beskyllning. Men ännu mer anmärkningsvärt är att företrädare för dem som för fram en sådan beskyllning anser det helt i sin ordning att sitta i utrikesnämnden och ta del av internt material om denna regerings utrikespolitik. Därför är här det egentliga konstitutionella problemet inte så mycket Anders Ferms brev — utöver den nämnda diarieföringsfrågan. Det konstitutionella problemet gäller den stat i staten som här ånyo har stuckit upp huvudet och som visar att det finns andra lojaliteter och andra syften än dem som ryms inom det parlamentariska och demokratiska ansvarssystemet. Anser han att systematiskt utlämnande av sekretessbelagt material av utrikespolitiska frågor är en form för att driva politik som gagnar landets intressen utåt? Anser han att de som är representerade i utrikesnämnden bör var trogna den förtrolighet som är ramen kring den förtroliga information man där får? Anser han, till sist, att statsminister Olof Palme är Moskvas torped? Jag tror att det är särskilt viktigt att svaret på denna sista fråga blir klart och entydigt och inte fullt av dialektiska undanflykter.
Jag vill bara erinra om att debatten gäller riksdagens granskning av regeringens ämbetsutövning.
Fru talman! Jag instämmer i fru talmannens påpekande — vi skall ju inte ha en utrikespolitisk debatt nu. Men jag skall gärna svara på Jörn Svenssons frågor, så att det inte heter att vi inte har kunnat ge besked i denna debatt. Svaret på den första frågan är nej — systematiskt utlämnande av sådant material är naturligtvis inte bra. På den andra frågan är svaret att utrikesnämnden självfallet skall iaktta den sekretess som den är ålagd. Det gäller alla ledamöter, inkl. regeringens representanter. För det tredje tycker jag att uttrycket ”Moskvas torped” icke är ett rimligt uttryck.
Fru talman! Då kan jag bara konstatera att den som här i landet för dubbelspråk i denna fråga och i utrikespolitiken knappast är regeringen.

Fru talman! Så är vi då inne på ännu en Palme-affär. Denna gång gäller det Onsdagen den de förvirrade, ibland Grönköpingsmässiga episoderna i samband med förra 23 maj 1984 sommarens konflikt mellan Sverige och Danmark om avgränsningen av kontinentalsockeln. Denna avgränsning skall enligt 1958 års Gen&vekonvention ske genom avtal mellan parterna. Om inget avtal finns skall den s.k. mittlinjeprincipen följas, ifall inte särskilda skäl föreligger. Förhandlingar under 1970-talet ledde inte till något resultat. Den 7 juni 1983 underrättades UD:s rättschef av sin danske kollega om att den danska SST d regeringen ensidigt beslutat att ge ett danskt företag rätt att borra efter olja i förhandlingar me Danmark närheten av den danska ön Hesselö. Denna är belägen inom ett omstritt område. Man skulle kunna tro att detta plötsliga besked skulle leda till snabba och effektiva svenska åtgärder. Även om Sverige går för halv maskin under sommaren borde rimligtvis viktiga frågor av detta slag kunna handläggas med den snabbhet, fasthet och diplomati som krävs. Men så blev inte fallet i denna principiellt viktiga affär. Det skall, fru talman, inte underlåtas att påpekas att Sverige har oreglerade gränsfrågor i Östersjön och att en otillfredsställande handlägg "ning av relationerna med Danmark på detta område kunde få återverkningar också här. Det borde alltså ha stått klart för den svenska politiska ledningen, och inte minst för statsoch utrikesministrarna, att det här gällde att hålla tungan rätt i mun. Men vad hände? Den 13 juni, alltså sex dagar senare, överlämnade svenska ambassaden i Köpenhamn en skrivelse, vari man protesterade mot det danska beslutet. Vid en telefonkontakt några dagar senare kom man fram till att en första förberedande kontakt i gränsfrågan skulle tas den 31 augusti 1983, sålunda nästan tre månader efter det första meddelandet! De svenska partiledarna fick besked per brev först den 22 juni 1983. När det stod klart att danskarna inte avsåg att uppskjuta provborrningarna tillskrev statsminister Olof Palme först den 22 juli 1983 sin danske kollega, statsminister Poul Schläter. Brevet telexades till Köpenhamn och överlämnades av den svenska ambassaden samma dag. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att originalbrevet nådde den danske statsministerns kansli först den 3 augusti 1983. De danska och svenska statsministrarna hade direkta kontakter i frågan först den 7 augusti 1983 i Helsingfors. Dessförinnan hade Olof Palme gjort uttalanden, uppenbarligen i stark affekt, och därvid gjort jämförelser mellan den danske statsministern och den argentinske diktatorn Galtieri. Det säger sig självt att dylika uttalanden inte underlättade en god förhandlingsuppgörelse. Lika anmärkningsvärt var att den svenske statsministern inte omedelbart tog en direkt telefonkontakt med sin danske kollega. Ett sådant initiativ hade kunnat undvika en förvirrad offentlig debatt och undvika förolämpande jämförelser, som icke var ägnade att bidra till lösandet av de aktuella problemen. Det kan konstateras att det från Olof Palmes sida icke förekom några 7n särskilt konstruktiva insatser för att lösa denna gränskonflikt med dess stora betydelse också för våra problem i Östersjön. Hans insatser bestod mest i att delta i ett upptrappat ordkrig. Det kan också konstateras att snabbheten i den svenska handläggningen lämnar en hel del övrigt att önska. Uppenbarligen togs de ansvariga svenska myndigheterna på sängen. Också detta är naturligtvis otillfredsställande. När en lösning slutligen nåddes den 29 oktober 1983 måste resultatet ur svensk synpunkt betraktas som magert. Något annat var inte att vänta med tanke på förhistorien. För denna har statsminister Palme ett delansvar. De borgerliga ledamöterna av konstitutionsutskottet understryker i sin reservation vikten av att det för framtiden skapas bättre handlingsberedskap. Det som skett går icke att göras ogjort, men det får inte upprepas. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 7.

Fru talman! Som bakgrund till det här avsnittet i utskottets granskning har vi bl.a. haft ett mycket lärorikt PM om gränsförhandlingar i allmänhet och om den s.k. Hesselö-affären i synnerhet, och jag skall därför inte ge någon särskild bakgrundsbeskrivning till ärendet. Med hänsyn till att granskningsdebatten ändå, som vi märker, tar några timmar i anspråk vill jag helt enkelt hänvisa till det som går att läsa ut av det mycket digra betänkandet på bänkarna, som också övriga intresserade — alltså inte bara riksdagsledamöter —- kan hämta mycken upplysning ur. Vi har inte heller från minoritetens sida — från reservanternas sida — tagit upp några enskilda detaljer av det konkreta förhandlingsmaterialet i vår gemensamma reservation utan följer utskottets arbetsordning och egentliga uppdrag, att granska regeringens handläggning av ärendet. Efter det att vi har studerat handlingar, frågat berörda personer och gjort en sammanvägning av fakta står det helt klart att regeringens handlande, och då särskilt Olof Palmes, präglas av låt mig säga en viss spontanitet som tyder på att man drabbats av tidsnöd eller överrumpling. Med hänsyn till den del av vårt uppdrag som gäller översyn och kontroll av bl.a. administrativa rutiner inom regeringskansliet tycker vi att det finns anledning att se över riktlinjer och instruktioner inför eventuellt kommande tvistefrågor av liknande slag nationer emellan. Det är en mild och hovsam begäran som vi tycker att regeringen skall beakta. Till betänkandet har också fogats ett antal sidor från en utfrågning av statsministern som gäller vissa punkter som utskottet ville granska. Gränsdragningsförhandlingarna med Danmark var ett av avsnitten. Det är också en intressant läsning där litet av atmosfären under de intensiva sensommardagarna kan anas — de sommardagar då regeringen fick rapporter om att danskarna tänkte börja provborra i ett s.k. omstritt område i närheten av Hesselö. Förhandlingarna blev intensiva genom att man inte ville använda de vanliga lugna diplomatiska kanalerna som är brukligt grannar emellan utan tog till det ordval som ger stora rubriker där hårda ord och omdömen varvas med raka motsatser. Detta är, fru talman, inte rätta platsen att diskutera vilket som var Nr 151 lämpligast med hänsyn till situationen. Jag noterar bara inkonsekvensen. Onsdagen den Statsministerns svar på en av frågorna under hearingen var t.ex.: ”Jag har 23 maj 1984 sagt många gånger att om danskarna hade begärt att få provborra i det omstridda området, hade vi självfallet sagt ja — varför skulle vi inte det?” Denna timida inställning kan ställas mot den svenska noten av den 4 augusti som av Olof Palme själv karakteriseras som skarpt formulerad. I denna not uttryckte man missnöje och besvikelse över de inledda provborrningarna och gjorde detta till ett centralt krav i de förhandlingar som sedan startade. Detta centrala krav blev därefter — enligt statsministern — en befogad eftergift. Han säger: ”Vi fick rätt på alla de punkter där vi ville ha rätt.” Så är det måhända vid förhandlingar, och det är bara att konstatera att en kompromiss slutligen nåddes genom en uppgörelse den 29 oktober 1983. Eftersom sakinnehållet i detta sammanhang bör lämnas därhän kvarstår behovet av ett mönster av rutiner och en framförhållning som regeringen bör ta initiativ till när det gäller frågor av förevarande karaktär, som det uttrycks i reservation 7. Fru talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Minoriteten har fogat en hovsam reservation till betänkandet när det gäller denna fråga, en reservation som i sak egentligen borde riktas mot tidigare borgerliga regeringars handläggning av frågan. I Anders Björcks tappning har det blivit ett mischmasch av förvrängningar — anklagelser om ordkrig, ord och uttryck pådyvlas de berörda utan saklig grund. Jag vill därför börja med att ge några data kring Hesselöhändelserna sommaren 1983. Det började den 7 juni. Rättschefen Danelius, UD, får telefon från sin danske kollega att danska regeringen beslutat ge firman A.P. Möller tillstånd att borra efter olja vid Hesselö. Den 13 juni överlämnar svenska ambassaden en skrivelse till danska utrikesministeriet med innehåll: Ej borrningar i avvaktan på förhandlingar. Några dagar senare tas telefonkontakt mellan utrikesdepartementet och danska utrikesministeriet. Beslut: Förberedande förhandlingar mellan rättscheferna. Men inga åtgärder för att uppskjuta borrningarna konstateras i Danmark. Den 22 juli sänds brev från svenske statsministern till den danske kollegan. Brevet överlämnas samma dag. Första dagarna i augusti inleds borrningarna. Den 7-8 augusti är det statsministermöte i Helsingfors. Mellan den danske och den svenske statsministern träffas överenskommelse om omedelbara förhandlingar dels om att gränsdragning skall ske, dels om att provborrningar upphör i avvaktan på avtal, dels ock att provborrningar inte på något sätt skall prejudicera kommande reglering i avgränsningsfrågan. 73 Efter statsministermötet följer intensiva förhandlingar. Bl. a. kan nämnas den svenske kabinettssekreterarens brev av den 16 augusti till sin danske kollega kring omtvistade områden. Den 3 september utfärdas gemensam kommuniké, bl.a. om att uppgörelse skall träffas senast den 31 oktober 1983, att parterna inte ensidigt vidtar åtgärder som berör omstritt område och att ingendera parten beviljar nya tillstånd under förhandlingsperioden. Den 29 oktober träffas en uppgörelse i gränsdragningsfrågan. Den avtalade gränsen skall utgöra gräns för såväl kontinentalsockeln som fiskezonen, varigenom 200 km? tillförs den svenska fiskezonen. Konstitutionsutskottets granskning av regeringens förhandlingar om avgränsning av kontinentalsockeln mellan Sverige och Danmark visar att regeringens åtgärder resulterat i att en segsliten gränsdragningsfråga fått en snabb lösning i en slutlig anda av förståelse och nordiskt samförstånd. Jag vill göra några förtydliganden. Såväl Sverige som Danmark är anslutna till 1958 års Gen&vekonvention om kontinentalsockeln. Denna konvention säger att avgränsning skall ske genom avtal. Sverige och Danmark förde förhandlingar i avgränsningsfrågor 1974 och 1978, då vi hade en borgerlig regering. Dessa förhandlingar var resultatlösa. Vid förhandlingarna 1978 var det oenighet dels om huruvida mindre öar — bl.a. Hesselö — skulle påverka gränsdragningen, dels beträffande hur vissa s.k. baslinjer skulle bedömas, som Danmark ensidigt dragit upp och som från svensk sida ansågs vara oförenliga med folkrätten. Under de följande fem åren — mellan 1978 och juni 1983 — berördes de svensk-danska gränsfrågorna endast vid informella kontakter på tjänstemannanivå. Vi kan konstatera att efter de resultatlösa förhandlingarna ingen formell begäran om förhandlingar görs vare sig från dansk eller från svensk sida. Men från juni 1983 kommer händelserna slag i slag. Den 7 juni underrättades alltså UD:s rättschef telefonledes av sin danske kollega om att danska regeringen givit ett danskt företag tillstånd att provborra efter olja i omtvistat område vid Hesselö. Enligt svensk uppfattning och enligt folkrättsliga principer var det en icke tillåten handling. UD:s skrivelse till danska utrikesministeriet sändes den 13 juni. I den framhölls att den svenska regeringen fann det angeläget att provborrningar inte verkställdes i avvaktan på förnyade förhandlingar mellan Sverige och Danmark. När det sedan visade sig att man på dansk sida inte avsåg att uppskjuta provborrningarna tillskrev statsminister Olof Palme redan den 22 juli den danske statsministern Schläter och upprepade: Verkställ inte beslutet om provborrningar i avvaktan på förhandlingar! Brevtexten sändes per telex och överlämnades samma dag av ambassadör Wollin i statsminister Schläters kansli. Ett sådant tillvägagångssätt är numera brukligt och vanligt och rutin i internationell diplomati. Det formella och underskrivna brevet anlände den 3 augusti. ”Oppositionen ställer sig bakom regeringens kritik”, löd Svenska Dagbla redan i brev av den 22 juni informerats om läget. Breven till de svenska Onsdagen den partiledarna föranledde, enligt konstitutionsutskottets granskning, ingen 23 maj 1984 som helst reaktion. Juli är ju semestermånad för de allra flesta svenskar, så ock för partiledare på grönbete. Vår statsminister var på semester på Gotland, varifrån man av sekretesskäl inte bör ringa förtroliga samtal. Likväl etablerades kontakter med regeringskansliet. 4 utövning m.m. Fru talman! Man kan så att säga vända på kikaren och försöka se fenomenet Hesselö från dansk horisont. Av en tillfällighet råkade jag vistas i vårt södra broderland under de på sina håll — främst i kvällstidningarna — RE beskrivna kritiska dagarna och veckorna. förhandlingar med Danmark | Jag har en ambition —i nordiska sammanhang och i mitt tycke — att efter råd och lägenhet resa i Danmark för att hålla mig å jour med danskt språk och dansk kultur. Min vistelse i Danmark i fjol sommar fick sitt särskilda intresse genom Hesselö-händelserna. | Samtal och analyser gav vid handen att det bland danskar fanns minst tre attityder till Hesselö-frågan. Det var först den ytliga, smått militanta och samtidigt grova och förenklade, som förmedlades av boulevardpressen. Våra svenska kvällstidningar är relativt seriösa jämförda med de danska, vilka håller en stil och ett språk som man ryggar inför. Att nyheter och intervjuer ibland vinklas i svensk press vet vi. Men det är ingenting mot vad man kan få läsa i dansk kvällspress — bildmässigt grova och | magstarka konvulsioner som man inte vill återge. Jag har med mig en löpsedel från en av dessa tidningar som jag av det skälet dock inte vill visa här. Boulevardtidningarna förmedlar dessa bilder, och det är kanske det som har påverkat även reservanter i konstitutionsutskottet. Under min danska resa bevistade jag det stora nordiska folkhögskolemötet och träffade mycket folk. Bland danskar i gemen var attityden till kvällstidningarnas sensationsmakeri generande tystnad, åtföljd av urskuldande leenden. Frågade man en gång till, kunde man få till svar att det som skrevs | om Hesselö i dansk kvällspress naturligtvis inte var representativt för dansk opinion och därför t.o.m. pinsamt. Danska vänner, engagerade i nordiskt samarbete, hoppades att det var en | tillfällighet att de omtvistade provborrningarna inföll under semestertid. Vore tidpunkten taktiskt-politiskt-ekonomiskt vald av den danska regeringen, då skulle det, menade man, svara illa mot den vilja till fördjupade nordiska kontakter och nordiskt samförstånd som de hundratals nordister som samlats var besjälade av. Fru talman! När det gäller Danmarks beslut om oljeborrningar i Kattegatt i omtvistat område kunde Sverige inte bara acceptera att ställas inför fullbordat faktum utan att reagera. Det handlar om folkrätt — internationell rätt. Eftersom folkrätten uppställer en rad principer kan man inte bara säga att vi struntar i den för att vi allmänt tycker att danskar är gemytliga. När mera diskreta budskap från utrikesdepartementet och statsministern inte beaktades av den konservativa regeringen i Danmark, var det nödvändigt att göra starkare markeringar, som med noten av den 4 augusti. en Socialdemokratiska regeringar har varit vana vid att liknande frågor behandlas i en anda av ömsesidig förståelse och nordiskt samförstånd. Jag vill erinra om att i juni 1976 drogs en ansökan från det statliga svenska oljebolaget OPAB tillbaka efter påstötningar från Danmark. Man inställde planerade oljeborrningar. Men den konservativa regeringen i Danmark bröt denna rutin i nordiskt samarbete på ett överrumplande sätt, och det är det beklagliga i Hesselö-affären. Fru talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets skrivning vid punkt 14.
Fru talman! Vi är glada över betygsättningen från Kerstin Nilssons sida att reservationen var hovsam. Det har ju varit andra tongångar här i dag från konstitutionsutskottets ordförande när det gällt det borgerliga reservationsskrivandet. Låt mig sedan bara påpeka att vi inte har påverkats av några danska boulevardtidningar när vi tagit ställning i den här frågan. Jag vill också tillägga att nog hade frågan kunnat lösas på ett smidigare sätt om man hade undvikit liknelsen mellan en italiensk diktator och den danske statsministern. Och nog hade väl ett telefonsamtal från den svenske statsministern till hans danska kollega kunnat reda upp en del problem. Jag är medveten om att statsministern har sagt i konstitutionsutskottet att det av sekretesskäl inte var så lämpligt att ringa. Å andra sidan har vi i tidningarna kunnat konstatera — och även i utskottet för den delen — att vissa andra utrikespolitiskt känsliga frågor har kunnat avhandlas per telefon över Atlanten.
Fru talman! Jag höll på att säga: Så är vi där igen! Dess värre börjar väldigt många anföranden med att nu skall vi inte diskutera det ärende vi har i dag utan stället tidigare regeringar. Jag vill bara instämma i vad som sagts om att det är faktiskt Hesselö-affären vi skall debattera. Jag måste ge en liten ros åt Kerstin Nilsson för att hon så väl har läst in de mycket tekniska frågor som berör gränsdragningsförhållandena. Jag vet att man lätt kommer bort i paragraferna där, men Kerstin Nilsson lämnade en mycket noggrann redogörelse. Jag tycker bara att det är synd att hon inte dragit några slutsatser av hanteringen och av de många sidorna. Jag vidhåller att ryckigheten, omdömena, tidsutdräkten och de många turerna i affären gör reservationen motiverad, och jag vill då ställa frågan: Vilka slutsatser har Kerstin Nilsson dragit av den mycket tekniska redogörelsen?
Fru talman! Till Britta Hammarbacken vill jag upprepa vad jag sade, att granskningen ger vid handen att en segsliten gränsdragningsfråga till sist fick en mycket snabb lösning, i gott samförstånd mellan två nordiska broderländer. Sedan vet jag inte vilka dunkla källor Anders Björck öser ur. Jag uppfattade hans replik så att man från regeringshåll skulle ha jämfört någon i Danmark med en italiensk diktator. Tidigare fördes det in en argentinsk sådan i debatten. Jag tror inte att dessa påståenden håller för en källkritisk granskning. Det är ord och uttryck som man tar till för att komma med någon form av aggressiv kritik.
Fru talman! Jag har självfallet avsett den argentinske diktatorn Galtieri som ju den svenske statsministern liknade den danske statsministern vid. Det trodde jag framgick klart av de anföranden jag har hållit i den här frågan. Låt mig slutligen bara säga att en snabb lösning av en sådan här affär inte är riktigt detsamma som en tillfredsställande lösning.
Fru talman! Låt mig konstatera att vi är överens om att det är skönt att den här förhandlingen är avklarad. Detta kan vi alltså enas om. Jag är emellertid hädisk nog att tycka att ingenting är så bra när det gäller en administrativ rutin att det inte kan bli bättre. Det är det vi har påpekat. Kerstin Nilsson borde inte ha gjort mig besviken genom att förneka det.
Fru talman! Jag har gått igenom omfattande tidningslägg efter presskonferensen, som Anders Björck tydligen refererar till. Jag var själv inte närvarande. I inget av tidningsläggen har jag sett den jämförelse gällande den danske statsministern som Anders Björck påstod hade gjorts. Däremot svarade statsminister Palme under utfrågningen att han på en journalists fråga om liknande handlingssätt förekommit från någon stats sida att det naturligtvis finns många exempel. Vi kanske inte behöver gå årtusenden tillbaka i historien. Olof Palme hade kommit att tänka på två exempel som folkrättsexperter nämnt — dels att norrmännen ansåg att ryssarna betett sig egenmäktigt i Barents hav, dels att det var uppenbart att Argentina gjort det under Falklandskonflikten.

Sedan de under avsnittet Gränsdragningsförhandlingar med Danmark anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 15: Språkgranskning av vissa UD-dokument.
Sedan de under avsnittet Diarieföringen i departementen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 9: Medbestämmandefrågor vid beredningen av regeringsärenden.
Sedan de under avsnittet Medbestämmandefrågor vid beredningen av regeringsärenden anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 11: Regeringens handläggning av vissa datafrågor.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets inriktning, m.m. samt avsnitten 1-6 anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 7: Diarieföringen i departementen.
Fru talman! Dagens dechargedebatt har till stor del handlat om regeringens många s.k. affärer. Och detta är kanske det mest utmärkande för den socialdemokratiska regeringen — man manövrerar sig oupphörligt in i situationer som är långt ifrån vad man skulle vilja kalla konventionella handlingsmönster. Vissa regeringsledamöters, främst statsministerns, reaktioner på vissa händelser har blivit våldsamma och lett till överdrivna åtgärder och utspel. I ärende 15 som rubricerats Språkgranskning av vissa UD-dokument är det utrikesministern som vidtagit en extraordinär åtgärd, sedan sinnet runnit på honom, för att använda hans egna ord. Upprinnelsen är upprepade tidningsartiklar med uppgifter ur hemlighetsstämplade dokument. Läckorna hari hög grad irriterat regeringen, och man kan, fru talman, ha stor förståelse för detta. Sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt står ibland i motsatsförhållande till tryckfrihetsförordningens meddelarfrihet. Enligt denna står det envar fritt att meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift. Undantagna är handlingar som kan hänföras till högförräderi, landsförräderi, spioneri o. d. I de fall som det nu gäller är det uteslutet att något sådant skulle hindra uppgiftslämnadet, och detta medger också utrikesministern sedan han låtit företa en rättslig prövning av fallen. Icke förty ger sig utrikesministern in på en tvivelaktig väg för att, som han uppger, få stopp på läckorna från UD. Han anställer en fristående språkforskare, professor Sture Allén. Denne får ta del av tre sekretessbelagda handlingar. Det gäller 1. svaren på den svenska korridorsonderingen, Utrikesministerns handlande ger anledning till kraftiga invändningar. Herr Bodström har på eget bevåg lämnat ut hemliga handlingar till utomstående. Visserligen försvarar han sig inför konstitutionsutskottet med att det inte skulle vara fråga om ett utlämnande av utrikesnämndens material. ”En utlämning förutsätter att någon gör framställning om det.” Så säger utrikesministern och konstaterar att det har professor Allén inte gjort. För vanligt folk måste detta te sig som billig advokatyr. Skulle utrikesministerns lagtolkning gälla, måste det innebära fritt fram för innehavare av sekretesskyddat material att sprida detta. Har ingen bett om att få ta del av materialet, skulle det alltså inte uppfattas som utlämnande av handling och därmed uppenbarligen heller inte som brytande av sekretess. Herr Bodström har också ett annat försvar för sitt handlande. Han framhåller att det sekretesskyddade materialet var avsett för publicering, eftersom både han och professor Allén beslutat att undersökningens resultat skulle publiceras i två tidningsartiklar. Utlämnaren, dvs. utrikesministern och tillika författaren till en av artiklarna, skulle därmed vara skyddad av tryckfrihetsförordningens meddelarskydd. Men det är uppenbart att herr Bodström förvägrar andra den meddelarfrihet under vars hägn han själv söker skydd. Hela den här processen måste ses som en förberedelse i arbetet med att finna läckan — från UD till tidningsredaktionerna. Detta är synnerligen betänkligt, då det strider mot efterforskningsskyddet i tryckfrihetsförordningen. I enlighet därmed är det förbjudet för en myndighet att undersöka vem som lämnat uppgifter till en tidning. Utrikesministern uppger att det inte varit hans avsikt att spåra källan. Men han medger att språkgranskningen fritar utrikesnämndens ledamöter från misstankar. Gruppen misstänkta reduceras därmed rejält. Kvar blir de UD-tjänstemän som haft tillgång till handlingarna. Denna metod, att utesluta vissa grupper som tagit del av det hemliga materialet, talar för att den verkliga avsikten med språkgranskningen just varit att få fram varifrån uppgifterna utlämnats, och det förfarandet förtjänar kritik. Utrikesministerns tillit till utrikesnämndens ledamöter kontrasterar starkt mot statsministerns omdöme. För någon vecka sedan sade han nämligen att utrikesnämnden läcker som ett såll. Regeringen fortsätter att spåra läckor med alltmer uppmärksammade metoder. Den senaste metoden är att från statsrådsberedningen skicka en tjänsteman till konstitutionsutskottet för formella förhör om hur hemliga handlingar förvaras i KU:s kansli. Till detta ärende får vi återkomma vid nästa års granskning. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 8, som utmynnar i att kritik riktas mot utrikesministern.

Fru talman! Redan på hösten 1982 förekom det i pressen uppgifter om jakten på läckor i departementen. Socialdemokraternas farhåga för att landet efter regeringsskiftet 1976 skulle lida av en ”tystnadens konformism” kom som vi alla vet så att säga på skam. Men nu verkar omsorgen om den fria debatten ha svalnat en aning. Enligt samma tidningsartikel ökar osäkerheten när det gäller att ställa upp för sammanträffanden, även i helt legitima sammanhang. Den förklaring som ges är att den nuvarande regeringen har en helt annan syn på s.k. läckor. Man vill inte bli misstänkt för sådana. Så långt tidningsartikeln. Denna tidningsuppgift föranledde emellertid en frågedebatt i riksdagen, i vilken dåvarande justitieministern i en replik fastslog följande: ”Jag har klargjort att någon jakt efter läckor inom regeringskansliet inte får förekomma. Det är fastslaget och det är både regeringens och tjänstemännens uppfattning.” Mot den bakgrunden är det ärende som vi nu har att behandla ett märkligt ärende. Rubriken ”Språkgranskning av vissa UD-dokument” kunde nämligen lika gärna vara ”Jakten på läckan”, eller — varför inte — ”När sinnet rann på utrikesministern”, med tanke på Lennart Bodströms litet självironiska bekännelse vid utskottets utfrågning. Inom parentes sagt, fru talman, tycker jag att det är ett mänskligt drag att vara självironisk. Man borde inte förvägra någon människa, oavsett om man är utrikesminister eller inte, att vara det. Problemet är bara att han i detta fall rör sig inom grundlagsskyddat område och att han därför inte kan undgå att bli granskad av konstitutionsutskottet. Låt mig genast slå fast att hemligstämplat material bör behandlas både med respekt för känsliga ärenden och under stort personligt ansvar. Konstitutionsutskottet har att behandla lagfrågor om bl.a. sekretessen, och i samband med detta också om meddelarskyddet, och kan då ibland konstatera att önskemål om öppenhet och behov av slutenhet kan stå emot varandra. Det är då en trygghetsfaktor att lagstiftaren är relativt utförlig i kommentarerna till lagen och att vi har klara riktlinjer att gå efter vad gäller sådana här saker. Man kan också notera att både majoritet och reservanter i huvudsak har likalydande inledningar till sina resp. ställningstaganden. Majoriteten skriver: ”Konstitutionsutskottet har i olika sammanhang understrukit betydelsen av meddelarfriheten. Ett viktigt led i denna är det likaså i tryckfrihetsförordningen förankrade efterforskningsförbudet, dvs. det principiella förbudet för myndigheter att, när meddelarfrihet råder, undersöka vem som har lämnat uppgifterna.” Det är några ord som skiljer, men i huvudsak är uttalandena likalydande. Den förberedelse till efterforskning som gjordes i och med den korsvisa databehandlingen mellan tidningsartikel och UD-handling blev bara en förberedelse, tack vare ett torrt konstaterande i den lagtekniska PM som framställdes inom departementet och som är fogad till utskottets handling. Denna PM klargör också rättsläget. ”Någon möjlighet att med framgång ingripa mot tidningen torde inte finnas.” , anförs det. Det skulle nämligen vara mycket svårt att konstatera om det varit en skrift, en handling eller en muntlig uppgift som förorsakade artikeln, och det senare skulle knappast vara straffbart. Detta antyder dock att det fanns en sådan arbetshypotes, och frågan måste ställas om inte detta hade varit skäl nog för att hela regeringen skulle ha tagit ställning till frågan. Det är en av de kritiska synpunkter som framförs i reservation 8, vilken jag redan nu, fru talman, vill yrka bifall till. Därutöver kan konstateras att också utrikesnämndens handlingar ingick i utredningsuppdraget. Utrikesministern konstaterar visserligen i utfrågningen att han fått sitt förtroende bekräftat för nämndens ledamöter, och att det inte finns någon anledning att minska utsändningen av material till dess ledamöter. Detta är en mening som har oroat mig en hel del inte för vad som hände, utan för vad som kunde ha hänt. Informationen till ett av riksdagens viktigare organ får inte bli beroende av om en formulering i en tidningsartikel är av det ena eller det andra slaget. Det tycker jag är viktigt. Till sist en liten tanke: Om läckan nu var så allvarlig att den motiverade en sådan ovanlig åtgärd som att efterforska källan, var det då välbetänkt att sprida hemligstämplade uppgifter utanför den behöriga kretsen? Och om vi vänder på det: Om det utan vidare gick att använda i nära nog forskningssyfte — även om det skedde för internt bruk — var det då motiverat att så ihärdigt söka? Därmed, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! Vi är med rätta mycket stolta över den svenska tryckfrihetslagstiftningen, och vi brukar vara eniga om att vi skall värna om den både när det gäller själva rätten att ge ut tryckta skrifter ocensurerade och när det gäller allmänna handlingars offentlighet. Det är en nödvändighet för en fungerande demokrati att landets medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar och att vi har en pressfrihet som alla ställer upp för. Men en absolut förutsättning för pressfriheten är att vi också har s.k. meddelarfrihet. Utan meddelarfrihet kan vi inte räkna med en verklig pressfrihet värd namnet. Därför är det av vikt att vi alla respekterar den, även regeringen. Det innebär att vi också måste respektera vissa förbud i tryckfrihetsförordningen, bl.a. förbudet att efterforska vem som har lämnat meddelandet till pressen. Verklig frihet kan alltså också medföra förbud. Det förbudet är väl så viktigt som friheten. Det är faktiskt en förutsättning för tryckfriheten. När utrikesministern nu, som flera här har talat om, har uppdragit åt en språkforskare att ta reda på hur vissa hemliga uppgifter har kunnat komma ut, är det minst sagt anmärkningsvärt. Det är naturligtvis på det sättet, som utskottsmajoriteten skriver, att utrikesministern har det yttersta ansvaret för utrikesförvaltningens trovärdighet. Det är intressant att se det skrivet att det just är utrikesministern, men det ger inte honom någon som helst rätt att, på det sätt som nu har skett, sätta i gång en undersökning, vars syfte ändå måste ha varit och under alla förhållanden framstår klart som en efterforskning av källan. Utrikesministern skall sköta regeringens utrikespolitik. Det är hans uppgift. Han skall inte leka tryckfrihetspolis. Majoriteten skriver nu också att utskottet i olika sammanhang har understrukit betydelsen av meddelarfriheten. Med den inledningen, fru talman, blir det ett underligt slut på majoritetens skrivning. Det hade varit renhårigare att ta konsekvenserna av den stolta inledningen. De konsekvenserna har vi reservanter i utskottet tagit när vi har funnit skäl att rikta kritik mot utrikesministern i den här frågan. Därför vill jag ansluta mig till dem som yrkar bifall till reservation 8.

Fru talman! Åtskilligt av vad som i år förekommer i dechargesammanhang hänför sig till innehållet i hemliga handlingar och till det obehöriga offentliggörandet av sådant innehåll. Jag är väl medveten om tryckfrihetsförordningens bestämmelser, som i korthet av en av kammarens jurister karakteriserats så att vad du inte får nämna för din fru vid frukostbordet får du ostraffat muntligen meddela en journalist — och om frun är journalist förmodligen även henne. Det står sedan vederbörande tidning fritt att återge de erhållna upplysningarna. Hur dessa upplysningar erhållits får inte efterforskas, om det inte framgår att tidningen kommit i besittning av själva den hemliga handlingen.

Enligt den uppfattning om den parlamentariska demokratins spelregler som jag under mina år i riksdagen förvärvat måste det anses legitimt för riksdagen att genom konstitutionsutskottets granskningsverksamhet ta del även av hemligt material, som förvaras hos regering och myndigheter. Det är självklart att sådant material därvid skall vara underkastat samma restriktioner inom utskottet som i regeringskansliet eller hos myndigheten. Det är däremot för mig obegripligt att Riksradion anser sig kunna tillåta sig att vägra konstitutionsutskottet utskrifter av uttalanden, som gjorts i radion, och som inte är hemligare än att vem som helst kunnat spela in dem på band, om intresse härav förefunnits. Konstitutionsutskottet har ju inga andra intressen eller bevekelsegrunder än att söka sanningen vid sin granskning av rikets styrelse och förvaltning. Det är märkligt att då erfara att det finns medborgare och institutioner, som undandrar sig att lämna sin medverkan härvidlag och som därigenom ställer sig utanför folkstyrets underförstådda förutsättningar. Mot denna avvisande tystlåtenhet står som kontrast det svek mot visat förtroende som förekomsten av s.k. läckor innebär. Det är ju inte bara konstitutionsutskottet som verkställer en granskning av rikets styrelse och förvaltning. Även massmedierna gör detta och har det som en naturlig uppgift. Enligt mitt sätt att se är det en journalistisk bragd att ur offentligt tillgängligt material kunna vaska fram oegentligheter och besynnerligheter, som förekommit i rikets och kommunernas styrelse och förvaltning. I själva verket kommer ju uppslag till konstitutionsutskottets granskning, liksom till interpellationer och frågor, ofta just ur massmediernas rapportering. Däremot är jag tveksam till det slag av journalistiska bragder som består av publicering av hemligt material eller i otid av material som gjorts tillgängligt under förutsättning att vissa tidsgränser för publikation iakttas. I båda fallen föreligger då — hos någon - ett löftesbrott, ett sviket förtroende. Öppenheten i det svenska politiska systemet förutsätter personlig hederlighet — och därutöver även omsorg och eftertanke. Meddelarfriheten kan komma att ifrågasättas i samma ögonblick som den dessutom kan tänkas innefatta element av kommersiell valör: Fru talman! Som företrädare för ett yrke där tystnadsplikten inte bara är lagfäst utan bygger på en flertusenårig tradition, har jag med ökande betänksamhet tyckt mig iaktta en fortgående urgröpning här i landet av förmågan att bevara hemligheter, ja, av själva känslan att en upplysning giveni förtroende inte får föras vidare. Redan Havamal säger att världen vet, vad trenne veta. Trots all utveckling på informationsområdet finns det dock fortfarande situationer, där det gamla uttrycket gäller: ”Tala är silver, men tiga är guld.” Svenska folket får inte bli känt ute i världen som ett folk av sladdertackor. Om vi inte kan bevara förtroenden, kommer vi att varken bli delaktiga av förtroenden eller åtnjuta förtroende från omvärlden. I många fall är det enligt min erfarenhet nog bättre för oss vanliga dödliga att, i oträngt mål, inte prompt av ren nyfikenhet försöka få reda på sådant som man inte behöver veta. Risken att av obetänksamhet försäga sig blir då mindre. I känsliga fall har man ändå sällan tillräckligt underlag för en adekvat bedömning. Det är bättre att vara medveten om denna begränsning och lämpa sina utsagor därefter. Fru talman! Vi nalkas nu slutet av det utrikespolitiskt betingade avsnittet av dechargedebatten. När det gäller dem som särskilt engagerar sig i utrikespolitiken är det förmodligen viktigt att — utöver de kunskaper man på diplomatisk väg inhämtar om våra grannars aktuella politik — också kunna värdera dagens händelser i ett tillräckligt långt perspektiv och att för den skull bl.a. försöka komma människorna där närmare in på livet och sätta sig in i deras sätt att tänka, känna och vara. Världshistoriens stora frågor avgörs inte genom tal och parlamentsbeslut utan genom järn och blod, sade en gång Bismarck. Kanske formas de dock ytterst av folkens historiska erfarenheter och egna kynnen, och kanske vore det inte ur vägen om man ägnade sig något mera åt att själv försöka lära känna — och försöka begripa — sådana grundläggande förhållanden i vår del av världen och något mindre åt att försöka förgöra varandra här hemma med ord som man — jag vill i varje fall tro det — innerst inne inte kan mena. Begär vi att omvärlden skall känna förtroende för svensk politik, måste vi nog först och främst återställa det inbördes förtroendet här hemma.

Fru talman! Efter Gunnar Biörcks i Värmdö djupsinniga avslutning tänkte jag börja mitt anförande med ett rim: Att klara en handlings hemlighet är för UD ett väldigt slit. De borgerliga partierna har lyckats ena sig om att i en gemensam reservation rikta kritik mot utrikesministern. Jag måste säga att något underlag för denna kritik inte står att finna när man läser reservationen eller när man lyssnar på reservanternas anföranden. Konstitutionsutskottet har ofta understrukit betydelsen av meddelarfriheten och att ett viktigt led där är efterforskningsförbudet. Detta är konstateranden som också återfinns i utskottsmajoritetens skrivning. Att därefter göra bedömningen att utrikesministerns uppdrag till professor Allén var ett förberedande led i en sådan efterforskning verkar vara taget fritt ur luften. Det var ju så, herr talman, att det under förra året förekom uppgifter i pressen som tydde på att vissa tidningar erhållit hemliga uppgifter från UD. Beträffande utrikessekretessen gäller i princip meddelarfrihet för muntliga uppgifter endast om de inte kan medföra risk för landets säkerhet eller på annat sätt kan skada landet allvarligt. Ett utlämnande av allmän sekretessskyddad handling är dock aldrig tillåtet. Jag vill påminna de borgerliga reservanterna om detta. Utrikesministern, som enligt utfrågningen anser att meddelarskyddet är bra och inte behöver någon ändring, blev naturligtvis orolig efter dessa uppgifter i pressen. ”Läckor” på UD kan skada vårt förhållande till andra länder, och som chef för UD är det utrikesministerns uppgift att tillse att inte förtroendet för förvaltningen och landet skadas. För att kunna skaffa sig en hygglig uppfattning om huruvida hemliga handlingar från UD var på drift eller om muntliga uppgifter lämnats, anlitade utrikesministern språkexperten professor Allén. Ove Eriksson, som inte vill se skillnaden mellan att utlämna handlingar och att anlita experthjälp, kallade detta för billig advokatyr. Det är emellertid stor skillnad, om man utlämnar handlingar till någon som begär dem för eget bruk eller om utrikesministern, som i det här fallet behövde experthjälp, anlitar en expert. Att anlita hjälp har ett departement eller en myndighet rätt till. Detta är helt i enlighet med sekretesslagstiftningen, som dessutom i 1 kap. 6 § är tillämplig på personer som en myndighet knyter till sig som uppdragstagare. Till Karin Ahrland vill jag säga att syftet inte var att efterforska källan — det framgår av alla handlingar och av utfrågningen — utan att se om det var hemliga handlingar från UD som var på drift eller om muntliga uppgifter hade lämnats. Utskottets majoritet finner att utrikesministern helt följt gällande lagstiftning inom ramen för gällande regelsystem. Herr talman! Jag vill yrka avslag på reservation 8 och bifall till utskottets förslag under avsnitt 15.
Herr talman! När det gäller utrikesministerns uppgift att det skulle behövas en begäran för att någonting skall räknas som uppgiftslämnande, var hans uttalande i utskottet helt generellt. Det var inte knutet till just utlämnandet av de hemligstämplade papperen till den professor som det här handlar om. Även utskottsmajoritetens skrivning är kategorisk. Så här skriver majoriteten, inkl. Wivi-Anne Cederqvist: ”Det bör i sammanhanget erinras om att utlämnande av allmän sekretesskyddad handling aldrig är tillåtet.” Man kan naturligtvis diskutera om detta har varit ett muntligt uppgiftslämnande eller om det har varit fråga om att lämna ut en hemlig handling. Redan iden PM som utgör bilaga B 20 sägs dock att man genom denna språkgranskning aldrig skulle kunna få full bevisning. Alléns granskning ledde inte heller till full bevisning, utan det sägs att tidningsredaktionen ”med största sannolikhet haft tillgång till utrikesdepartementets hemligstämplade material”. Det kan alltså mycket starkt ifrågasättas om det har varit så. Det kan t.ex. ha gått till på det viset att det hemliga papperet har lästs upp under ett telefonsamtal och att vederbörande journalist därefter har skrivit ned innehållet. Jag vill gärna understryka att vi mycket väl kan förstå att man inom = Nr 151 regeringen reagerar mot läckorna, men man måste också skapa respekt för Onsdagen den sekretessen. Regeringen har vid flera tillfällen gjort avsteg från sekretess 23 maj 1984 principen. I dag har vi erinrats om att Olof Palme läst upp valda delar av ett hemligt, inte ens diariefört, brev och att utrikesministern lämnat ut hemliga UD-handlingar och sekretessbelagda protokoll från utrikeshämndens sammanträde. Det viktigaste och allvarligaste i detta ärende är ändå den efterforskning som utrikesministern trots allt påbörjade genom språkgranskningen, även om han inte har erkänt detta, vare sig inför utskottet eller i annat sammanhang.
Herr talman! Av omsorg om kammaren skall jag i alla fall inte börja rimma, inte ens i mina repliker. Däremot skulle jag vilja knyta an till det som Gunnar Biörck i Värmdö nämnde om vikten av att man kan behålla en hemlighet. Jag håller med honom så långt som att det är en mellanmänsklig angelägenhet, som bygger på förtroende, att man kan hantera en hemlig uppgift. Det är i detta avseende som jag skulle vilja kommentera det förhållande som vi nu diskuterar. Jag tror inte på en ytterligare stramhet eller på att vi den vägen någonsin kan täppa till sådana här läckor, utan man måste bygga på ett förtroende och en gemensamhetskänsla i arbetsteamet. Det är en mycket viktig uppgift inom alla områden, också inom departementen. När det gäller det som Wivi-Anne Cederqvist talade om kan jag hålla med henne om att det är en grannlaga uppgift att avgöra en artikels ursprung när artikeln bygger på en hemlig handling. Jag vill bara åter upprepa vad som står i en av de lagtekniska promemoriorna: ”Om det finns anledning tro att någon tjänsteman har till tidningen överlämnat en hemlig handling , finns inget lagligt hinder mot efterforskningar av vem den skyldige är. Det kan dock komma att visa sig utomordentligt svårt att bevisa att det verkligen är en handling som överlämnats och inte bara uppgifter ur en sådan handling. I det senare fallet är det nämligen knappast fråga om en straffbar handling.” Det tycker jag är ett mycket bra klargörande. Samma uttalande görs av JK i en tidning från gårdagen, tror jag det var. Jag skall dock inte trötta kammaren med att upprepa också vad JK säger, för det går ut på samma sak. Problemet i detta fall är den eventuella muntliga uppgiften och att vi inte kan fastställa riktigt vad som har skett.
Herr talman! Av omsorg om kammaren skall jag försöka vara mycket kortfattad. Det är klart att det kan vara irriterande för utrikesdepartementet att det förekommer läckor. Det finns ingen, herr talman, som på något sätt försvarar dessa läckor, inte heller från oppositionens sida. 85 Vad vi försvarar mer än majoriteten är meddelarfriheten och tryckfriheten. Det finns, herr talman, ett gammalt uttryck som lyder: Caesars hustru får inte ens misstänkas. Det är ett uttryck som utrikesministern möjligen skulle ha tänkt på, innan han började anlita språkexperter. För var och en som fick reda på det måste det framstå som att utrikesministern bl.a. hade tankar på att få reda på källorna till vissa uppgifter. Sådant skall inte utrikesministern syssla med.
Herr talman! Eftersom kritiken i reservationen riktar sig mot utrikesministerns utlämnande av handlingar ”till en utomstående”, som det står, vill jag bara påminna om att utrikesministern som chef för UD ansvarar för de hemliga handlingarna. Han ansvarar också för utrikesnämndens protokoll, som förvaras på UD. Därför kan jag inte förstå varför man nu tar upp även meddelarfriheten, meddelarskyddet och efterforskningsförbudet. Vi har klart deklarerat att utrikesministern har gått mycket fint till väga i detta fall.
Sedan de under avsnittet Språkgranskning av vissa UD-dokument anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitten 16 och 17: Utnämning av statsråd till visst ämbete, m.m.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar utgör ännu ett i den långa raden av s.k. affärer som vi dess värre i så hög grad har fått uppleva under de senaste åren. De vittnar alla om en oskicklig och osmidig hantering och kan samtliga härledas till statsministerns personliga agerande. På den tiden när i sammanhanget helt ovidkommande meriter var utan betydelse vid utnämningar och då statsministern i fråga visade att han hade full tilltro till sina närmaste medarbetare och lät dem själva sköta sina uppgifter var vi befriade från den här sortens beklämmande händelser. Det är hög tid att dagens statsminister inser att ministerstyre och än mindre statsministerstyre hör hemma i vårt demokratiska samhälle. Det finns här ingen anledning att åter dra fram de händelser i rampljuset som ledde till Ove Rainers avgång som justitieminister. Han utsattes för en hänsynslös behandling, inte minst från egna s.k. partivänner, och fick schavottera i massmedia på ett sätt som saknar alla proportioner. När det började hetta till kring statsministern själv i den här affären var det inte längre mycket bevänt med den mänskliga hänsyn som det så vackert talas om iutskottsbetänkandet. Då övervältrades hela ansvaret på Ove Rainer, och då fick han ensam ta alla konsekvenser av en händelseutveckling, vilken statsministern i så betydande grad var delaktig i och ansvarig för. Statsministern har i en interpellationsdebatt uttalat att Ove Rainer i sin skatteplanering hållit sig inom lagens gränser och att det således inte fanns något att komma åt juridiskt, men att handlingssättet inte precis var i överensstämmelse med lagstiftarens mening. Detta handlingssätt ledde till statsministerns bedömning att Ove Rainer inte kunde kvarstå i regeringen. Omedelbart efter Ove Rainers avgång som statsråd utser samme statsminister honom till justitieråd, dvs. till innehavare av landets högsta domarämbete. De krav som måste ställas på företrädaren för detta ämbete är ju rimligen minst lika höga som de krav man ställer på ett statsråd. Detta måste vara fullkomligt klart t.o.m. för statsministern. Statsministern har alltså fullt medvetet handlat på ett sätt som minst sagt vittnar om en bristande respekt för vårt rättsväsende. Det finns verkligen all anledning för riksdagen att ställa sig bakom den kritik som utskottets borgerliga ledamöter riktar mot statsministern för detta agerande. Men det är inte enbart utnämningen som sådan som det finns anledning att kritisera. Hela förfaripgssättet i samband med denna utnämning är rent bedrövligt och utgör ett belysande exempel på det alltmer omtalade statsministerstyret. Olof Palme kom snabbt underfund med att hans då ännu gode vän — Olof Palmes vänskap visade sig ju snart nog inte vara mycket värd när det verkligen gällde — var i behov av ett värdigt ämbete. Alltså skulle Ove Rainer bli justitieråd. De normala rutinerna vid utnämning till detta ämbete, innebärande att ärendet skall anmälas för högsta domstolen i plenum innan regeringen fattar beslut, nonchalerades totalt. Anna-Greta Leijon, som var vikarie för justitieministern, har för utskottet berättat att hon gick litet tidigare till departementet den aktuella morgonen därför att hon misstänkte att något kunde hända. Genom sin assistent fick hon då veta att hon skulle vara regeringens föredragande i frågan om utseende av Ove Rainer till justitieråd. Själv berättade hon nyheten för ett antal regeringskolleger före regeringssammanträdet. Enbart en i regeringskretsen kände uppenbarligen till ärendet minuterna före sammanträdet. Enbart en hade fattat det reella beslutet, nämligen Olof Palme. Tala om statsministerstyre! Till pikanterierna i detta ärende, som visar hur det går till i den nu sittande regeringen, hör att ingen i regeringskretsen, således varken statsministern eller vikarierande justitieministern, besvärade sig med att ta kontakt med högsta domstolen och ge besked om utnämningen. Det fick den avgående justitieministern, alltså Ove Rainer, själv göra. Regeringen Palmes bristande respekt för högsta domstolen och avsaknad av ansvarskänsla i samband med utnämningsrutiner är verkligen belysande. Slutligen, herr talman, gäller i det här ärendet som i så många andra att Olof Palmes ord står mot någon annans. Ove Rainer hävdar med bestämdhet att han gett statsministern information om sina ekonomiska förhållanden, men denne hävdar motsatsen. Vem som har rätt lär vi aldrig få veta. Anmärkningsvärt är emellertid hur ofta det uppstår likartade situationer med statsministern inblandad. Mindre anmärkningsvärt är att statsministern undantagslöst hävdar att han själv har rätt. Är man i egna ögon ofelbar, så är man! Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Justitieminister Ove Rainer kom i politiskt blåsväder sedan en journalist på Aftonbladet avslöjat en del ekonomiska transaktioner. Sedan det blåst en tid utan att statsministern på något sätt skyndat till justitieministerns försvar avgick Rainer, vilket meddelades vid en presskonferens inför TV. Statsministern begagnade tillfället att uttrycka sig starkt berömmande om Rainer och angav att denne hade regeringens fulla förtroende. Några försök att få Rainer att stanna kvar i regeringen hade han dock tydligen inte gjort. Morgonen därpå utnämndes Rainer oväntat till justitieråd. Någon närmare beredning av ärendet hade uppenbarligen inte gjorts. Tillförordnade justitieministern Anna-Greta Leijon blev först på morgonen orienterad om att Rainer skulle utnämnas. Sedan gammalt är det praxis att högsta domstolens synpunkter inhämtas innan justitieråd utnämns. Detta skedde inte. Vad man kunde bevittna var således ännu ett av statsministerns snabba, personliga drag. Detta kan inte anses vara en rimlig handläggning av ett viktigt utnämningsärende. Statsministern måste dessutom ha varit väl medveten om att såväl bankinspektionen som justitiekanslern var inkopplade på en granskning av de ekonomiska transaktionerna. Vidare kan man inte tolka skeendet på annat sätt än att det var mindre grannlaga vad ett justitieråd hade för sig än vad som gällde för en justitieminister. I annat fall skulle statsministern ha övertalat Rainer att stanna kvar som justitieminister. Som skäl för den snabba utnämningen har statsministern anfört personliga hänsyn. Detta är minst sagt en tveeggad motivering. Personliga hänsyn inom en vänkrets bör inte få styra utnämningen till viktiga poster i samhället. Men detta är tydligen en entydigt positiv utgångspunkt för statsministern och kretsen omkring honom. Det framgick f. ö. snart att den snabba utnämningen var olycklig också för den utnämnde. När det gått en tid visade statsministern i sina uttalanden knappast någon personlig hänsyn till den nyligen så prisade justitieministern. Välviljan varade så länge det passade statsministern. Därefter var den tidigare så lovvärde justitieministern och det så lovvärda justitierådet utstött i öknen.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

Herr talman! Jag väljer att först kommentera frågan om praxis beträffande redovisning av statsråds förmögenhetsinnehav. Jag konstaterar då att folkpartiregeringen 1978 var den första regering som fattade beslut om offentlig redovisning av statsrådens aktieinnehav. Det har nu diskuterats om konstitutionsutskottet eventuellt skulle lämna förslag till riktlinjer eller rekommendationer. Så blev inte fallet, och jag anser att det är tillfredsställande att utskottet i stället enhälligt har beslutat att avstå från att lämna sådana rekommendationer. I samband med ärendebehandlingen har synpunkter inhämtats från tre tidigare statsministrar. Det framgår att alla tre betonar hur betydelsefullt det är att statsråden står fria gentemot sidointressen. Trots att berättigad kritik kan lämnas mot statsministern mot handläggningen av det utnämningsärende som diskuteras i dag, bör det även i framtiden åvila statsministern och statsråden att lämna den information som anses vara erforderlig. I detta sammanhang diskuteras också frågan om utseende av statsråd till visst ämbete. Inte heller denna fråga har enligt folkpartiets uppfattning handlagts av statsministern på ett sätt som kan anses vara tillfredsställande. Det hade funnits tid att följa de ordinarie samrådsrutiner som normalt gäller för utseende av justitieråd. Det är rimligt att begära att landets statsminister skall ha en så stark känsla för de tänkbara konsekvenserna att han inte går ut med uttalanden som kan bedömas som förhastade och ej genomtänkta — uttalanden som i det här fallet tydligen grundade sig på otillräckligt faktamaterial. Det hade funnits tid att, någorlunda i lugn och ro, följa normala rutiner. Detta gäller trots att pressdebatten under handläggningsförloppet onekligen var livlig. Det hade varit av värde både för berört statsråd och för anseendet för vårt rättsväsende om vissa av de uttalanden som gjordes inte hade blivit utsagda av statsministern. Till detta kommer att förutom normala samrådsrutiner vid utseende av justitieråd också regeringens egna handläggningsrutiner har frångåtts. Det statsråd som då hade att handlägga ärenden av denna art, Anna-Greta Leijon, fick — det framgår av utfrågningen — i omedelbar anslutning till regeringssammanträdet besked om att hon skulle föreslå utnämningen. En sådan handläggningsordning inom regeringen inger — det måste sägas — inget förtroende. Även om ärendet var ovanligt är det inte bra att under statsministerns ledning ärenden handläggs på detta sätt, som måste anses vara impulsivt. Det finns ju arbetsfördelning också inom regeringen. Om den fördelningen hade följts, hade landets och rättskipningens anseende kanske kunnat undvika den fläck som onekligen uppkom genom att statsministern utan att samråda med det statsråd som var föredragande gick ut med vad som jag bedömer som förhastade uttalanden. Herr talman! Utskottets majoritet har också anfört synpunkter mot handläggningen, men ärendet är av den arten att det erfordras ett klart uttalande om att rikta kritik mot statsministern. Jag yrkar bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Till vårt betänkandes mest intressanta del hör undersökningen av praxis vid redovisningen av statsråds förmögenhetsinnehav i samband med regeringsbildning, jäv för statsråd m.m. De utfrågningar som konstitutionsutskottet har gjort med samtliga innehavare av statsministerposten under perioden 1946-1984 — Tage Erlander, Olof Palme, Ola Ullsten och Thorbjörn Fälldin — har stort läsvärde. Enligt reglerna i regeringsformen får statsråd inte utöva allmän eller enskild tjänst. Statsråd får inte heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet, som kan rubba förtroendet för honom eller henne. Av utfrågningarna med Olof Palme framgår att Ove Rainer inte inför honom i samband med regeringsbildningen närmare redovisat hur han placerat sina ekonomiska tillgångar. Palme tillägger att om han haft kännedom om hela vidden av Rainers ekonomiska transaktioner ”hade Rainer aldrig erbjudits posten som justitieminister — jag hade inte velat försätta honom och mig i det läget”. Tage Erlander påpekar att statens ökade engagemang i näringslivet och massmediernas alltmer intensiva bevakning har medfört att handläggningen av dessa frågor fått ökad vikt. Det gäller särskilt allmänhetens förtroende för integriteten hos statsråden i förhållande till enskilda intressebindningar av ekonomisk natur. Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten lägger bl.a. synpunkter på användningen av jäv och hur man skall kunna undvika upprepade jävssituationer i regeringsarbetet. Utskottet sammanfattar sin redovisning genom att peka på att det finns risker för att vissa förmögenhetsdispositioner uppfattas som att det kan uppstå konflikt mellan ett statsråds privatekonomiska intressen och de samhällsintressen han satts att tjäna. Därvid har särskilt betydande aktieinnehav i näringslivet kommit i blickpunkten. Utskottet erinrar om att det främst faller på regeringsbildaren att tillse att statsrådsämbetets oavhängighet upprätthålls enligt de uppställda reglerna i regeringsformen. Beträffande utnämningen av Ove Rainer till justitieråd dagen efter det han avgått som justitieminister skiljer sig, som framgår av tidigare anföranden under dessa punkter, bedömningarna hos utskottets majoritet och reservanter. Enighet föreligger om att Ove Rainer är synnerligen väl meriterad för att inneha befattningen som justitieråd. I utskottets redovisning pekas på det motiv regeringen anfört som skäl till snabbheten i utnämningen. Hänsyn har tagits till Rainers pressade personliga situation efter avgången som justitieminister. Samtidigt har statsministern inför utskottet uttalat att om regeringen haft kunskap om alla de omständigheter som senare framkommit om Rainers ekonomiska transaktioner hade skälen för snabbheten i utnämningen bortfallit. Statsministern och hans kolleger blev mycket besvikna över att Rainer enligt deras uppfattning på flera punkter undanhållit statsrådskretsen viktig information om vad som faktiskt skett. Som jag sade i debattens inledningsrunda är utskottets huvuduppgift att verka för en god administrativ praxis i regeringsarbetet. Detta utnämningsärende är formellt korrekt handlagt. Men utskottet uttalar som resultat av sin granskning att det måste bedömas som en nackdel att de normala rutinerna vid utnämning av justitieråd frångicks. Vi har dock försäkrat oss om att regeringen i framtiden kommer att återgå till vad som tidigare gällt beträffande beredning av sådana ärenden.
Herr talman! Med all respekt för hänsynen till Ove Rainers person måste Onsdagen den väl ändå ett utnämningsärende av denna karaktär beredas i vanlig ordning. 23 maj 1984 Alldeles uppenbart är ju att detta inte har skett. Det hela har gått mycket hastigt till — av skäl som är redovisade, det skall jag inte låta bli att påpeka — och ärendet har alltså inte beretts på det sätt som är rimligt. Det är emot detta som vi har anledning att rikta kritik. Det var uppenbarligen bara statsministern själv som fattade beslutet. Vid regeringssammanträdet ställdes regeringen inför fullbordat faktum och hade bara att FSE acceptera. Så skall det inte gå till vid en handläggning av så betydelsefulla Utnämning av frågor. statsråd till visst Hela affären har alltså skötts på ett sätt som inte är korrekt och riktigt, och ämbete, m.m. det är detta vi riktar kritik mot.
Herr talman! Vad gäller handläggningen av ärendet Ove Rainer skall jag inte tillägga mer än att jag fortfarande anser att det inte är en acceptabel försvarslinje att hävda att man utnämner folk till justitieråd på grund av personliga hänsyn. Vad sedan gäller frågan om redovisning av statsrådens förmögenhetsinnehav är det väl bara att konstatera att socialdemokraterna ett slag förde fram detta som en mycket stor och viktig fråga. Det var en högtflygande ballong, men när den kom upp i de tunna luftlagren pangade den och försvann, och allt återgick till hur det varit tidigare. Detta är ju slutresultatet av den extra omgången i utskottet med anledning av ärendet Ove Rainer.
Herr talman! Olle Svensson påpekade att majoriteten anför att det är beklagligt att de normala handläggningsrutinerna har frångåtts. Men var det inte, Olle Svensson, onormalt stora avsteg som gjordes i detta fall?

Herr talman! Jag beklagar att Bertil Fiskesjö på detta sätt ville nonchalera den del av vårt beredningsarbete i vilken Tage Erlander, Thorbjörn Fälldin, Ola Ullsten och Olof Palme deltog. Jag anser nämligen att vad som sades under dessa utfrågningar visade att man tar allvarligt på de problem som sammanhänger med att upprätthålla statsrådsämbetets integritet. Därför tycker jag inte att man skall kalla sådana ärenden en ballong som luften gått ur. Att vi kom överens skall vi vara glada över — det bör vi ju sträva efter. Bertil Fiskesjö sade i ett tidigare anförande att höga krav måste ställas både på justitieministern i en regering och på en medlem av högsta domstolen. Det ger jag honom rätt i. Vilka krav som ställs på en justitieminister har emellertid också samband med i vilken regering han skall ingå. Det blir ohållbart att i en regering som utfäst sig att bekämpa ekonomiska transaktioner av skatteplaneringsnatur som chef för det depar 91 tement som skall leda arbetet ha en person som själv ägnar sig åt det som han enligt regeringens politiska program skall bekämpa. Det förklarar Olof Palmes uttalande att han inte skulle ha erbjudit Ove Rainer justitieministerposten om han vid regeringsbildningen vetat vad han i dag vet om dennes ekonomiska transaktioner. Men det är också viktigt att understryka att det här rör sig om krav byggda på politiska värderingar. Sådana krav har givetvis inte samma relevans vid bedömning av vederbörandes kvalifikationer som justitieråd. Därför tycker jag att reservanterna har fel då de antyder att utnämningen vore att se som ett uttryck för bristande respekt för vårt rättsväsende. Jag vill till Hans Nyhage säga att vi nu har försäkrat oss om att man vid utnämning av medlemmar i högsta domstolen skall återgå till den beredningsprocedur som tidigare har tillämpats och att detta fall var ett undantag.
Herr talman! När det gäller frågan om Ove Rainers ekonomiska förhållanden står uppgift mot uppgift. Ove Rainer deklarerar själv att han har gett Olof Palme de nödiga uppgifterna. Vem som har rätt vet vi inte. Jag tycker att man skall vara litet mindre tvärsäker på att det är just statsministern som har rätt. Jag vill fråga Olle Svensson om han anser att man kan ställa mindre krav på ett justitieråd än på ett statsråd beträffande personens handlande enligt lagens intentioner.
Herr talman! Olle Svensson, jag nonchalerade inte utfrågningarna av statsministrarna, och jag tyckte inte heller illa om dem. Sammankomsterna var utomordentligt trevliga, och jag hade ingenting emot dem. Jag konstaterade bara vad som blev slutresultatet. När Rainerfrågan var som hetast som debattstoff i massmedia letade socialdemokraterna efter något som i någon mån kunde förta hettan i detta stoff. Det blev alltså inte alls något resultat. Jag har inte heller kritiserat detta. Det är många gånger bra om vi blir överens om att stå kvar vid status quo. Olle Svensson menade tydligen att Olof Palme avskedade Ove Rainer på grund av vad som uppenbarades om dennes ekonomiska transaktioner. Enligt de uppgifter vi har fått var det inte så. Palme avskedade inte Ove Rainer. Han lät massmedia sköta om den saken. Han lät massmedia rusa på utan att säga ett ord till Ove Rainers försvar. På det viset framtvingades Ove Rainers avgång. Den bleka sanningen är att statsministerns roll i denna affärs olika led är föga heroisk.
Herr talman! Jag hade egentligen inte ansett mig behöva någon replik. De argument som jag har framfört till stöd för min ståndpunkt tycker jag inte har motsagts. När det gäller utfrågningarna hoppas jag att dokumentationen från dessa skall bli vägledande vid regeringsbildningar i framtiden. Därför var de värdefulla. Beträffande Ove Rainers utnämning vill jag understryka vad jag tidigare har sagt. Snabbheten i utnämningen har förklarats av personliga hänsyn. Ove Rainers kompetens som justitieråd har aldrig ifrågasatts. Han avgick på egen begäran som justitieminister. Olof Palme har förklarat att han inte hade gett Ove Rainer uppdraget som justitieminister om han hade känt till alla omständigheter som senare uppenbarades. Det är dessa fakta som jag har redovisat.

Herr talman! Till de s.k. affärer som har tilldragit sig stor uppmärksamhet hör turerna kring förre justitieministern Ove Rainers avgång och utnämningen av honom till justitieråd. Det är en rad frågor som därvid har inställt sig, men som inte i första hand är av konstitutionell art. Den avgörande frågan — omständigheterna kring den skatteplanering som var upphovet till hela affären — ligger utanför konstitutionsutskottets granskning. Med all rätt upprörs den stora allmänheten, som betalar skatt för varje intjänad krona och tvingas styrka det minsta avdrag, över att människor med tillgång till pengar har möjligheter att slippa skatt. Att de redan rika t.o.m. får låna i bank för sådan skatteplanering är vidare stötande. Fallet Rainer har blottat att sådan verksamhet pågår i betydande skala. Det krävs skärpt lagstiftning för att stoppa denna verksamhet. Ove Rainer hade utnyttjat skattelagstiftningen på ett sätt som gjorde honom politiskt omöjlig i en socialdemokratisk regering, men han hade inte fällts för brott mot gällande lag. Efter att ha avgått ur regeringen utnämndes han till justitieråd. Konstitutionsutskottet ser kritiskt på det skedda. Utskottet konstaterar att personliga hänsyn låg bakom utnämningen, men bedömer det som en nackdel att de normala rutinerna frångicks. Utskottet tar också fasta på försäkringarna att regeringen kommer att återgå till vad som tidigare gällt beträffande beredningen av sådana ärenden. De borgerliga reservanterna vill rikta kritik mot statsministern bl.a. för att han gjort förhastade uttalanden och för att den tillförordnade justitieministern orienterades kort före regeringssammanträdet. Detta är inte mycket att hänga upp en anmärkning på. Den kritiska syn utskottet ger uttryck för rörande handläggningen och regeringens försäkringar att man skall återgå till gängse praxis som utskottet tar fasta på är enligt min mening det väsentliga i frågan. Frågeställningen när det gäller att stävja möjligheter till undanhållande av skatt är på intet sätt borta ur bilden även om granskningen inte kunnat ta upp den. Som jag redan i den första debattomgången i dag anförde är jag inte övertygad om att ivern är lika stor från övriga partier i den frågan. Det är kanske ändå den viktigaste slutsatsen av Raineraffären, att en genomgripande förändring och skärpning av lagstiftningen på detta område måste komma till stånd. I anslutning till debatten om fallet Rainer har utskottet tagit upp redovisningen av statsråds förmögenhetsinnehav — det kan vara befogat. En försvarsminister med aktier i krigsindustrin måste anses som olämplig för sin post. Men också andra aktieinnehav kan vara oförenliga med regeringsuppdrag. Inga fiffiga metoder med deponering av aktierna i bank e.d. kan övertyga om att ett statsråd bortser från hur olika regeringsbeslut påverkar aktieportföljen där den ligger förvarad. Konstitutionsutskottets uttalande, att utskottet har för avsikt att även fortsättningsvis uppmärksamt följa regeringspraxis i dessa frågor, är väl motiverat.
Sedan de under avsnittet Utnämning av statsråd till visst ämbete, m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera avsnitt 18: Viss vapenexportfråga.